Fru talman! Inte i något annat land har de ideella folkrörelserna varit lika aktiva och spelat samma positiva roll som folkrörelserna i Sverige. Folkrörelserna har betytt mycket för enskilda människors utveckling. Barn, ungdomar och vuxna har i olika föreningar lärt sig att samarbeta. Människor har fått utlopp för sin initiativlust och idealitet. Gemensamt har man kunnat verka för det som man har varit övertygad om. På område efter område har folkrörelserna varit pådrivande i reformvänlig riktning. Arbetsmetoden kan sägas vara den konstruktiva protesten. Folkrörelsernas folk har pekat på brister i samhället. Men man har också visat på nya vägar att förbättra sociala och andra förhållanden. 1800-talets tre stora folkrörelser var väckelserörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. En bit in på det nya seklet kom idrottsrörelsen, som i dag är den största av alla rörelserna. Fredsrörelsens historia i vårt land går långt tillbaka i tiden. Men under de senaste åren har den mutat in nya områden och ökat aktiviteten. Hembygdsrörelsen har fått ett allt starkare genomslag. Dessutom har vi fått en rad ”nya” folkrörelser, som, inte minst, är knutna till miljöarbete i olika former. När man talar om Sverige som ett organisationssamhälle inkluderas däri ett mycket stort antal ekonomiska intresseorganisationer tillkomna för att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Men de ideella folkrörelserna har helt andra syften än intresseorganisationerna. Med folkrörelser menar vi i folkpartiet sådana rörelser som så att säga bär upp en idé och en önskan hos medlemmarna att på olika sätt förändra samhället —t.ex. i form av socialt arbete, internationell solidaritet, folkbildning och kulturell verksamhet. 27 Folkrörelserna har haft en unik betydelse för den demokratiska utveck 26 november 1987 lingen i vårt land. Deras uppgifter framöver när det gäller att bredda och fördjupa demokratin kan inte överskattas. ”Den verksamhet som bedrivs av folkrörelserna och det ideella föreningslivet är av största betydelse för vårt samhällsliv. Demokratifrågorna har nära anknytning till folkrörelsernas roll i samhället. En mycket positiv syn på folkrörelserna och det ideella föreningslivet har också präglat en rad reformer under senare år.” Fru talman! De citerade meningarna vittnar om att det råder enighet om folkrörelsernas betydelse, bl.a. för den demokratiska utvecklingen i vårt land. En hel del beslut har fattats under årens lopp som underlättat folkrörelsernas arbete. Men det finns också exempel på motsatsen. Exempelvis har anslagen under de senaste åren inte räknats upp i takt med inflationen. Problemen med lotterierna har ju nyss debatterats här. I fjol fattade riksdagen ett beslut som var klart negativt för folkrörelsernas utveckling — nämligen beslutet om att ta bort presstödet till organisationstidskrifterna. När detta stöd en gång infördes var ett av motiven att organisationerna skulle kompenseras för ökade portokostnader. Nu har portokostnaderna stigit ytterligare, samtidigt som stödet till tidskrifterna försvann. Stödet drogs dessutom in mitt under ett budgetår, vilket var störande för en normal planering. De kraftigt ökade kostnaderna har således resulterat i ekonomiska problem för flera organisationer. De organisationer som har blivit tvungna att minska utgivningen av eller som rent av måst lägga ned verksamheten med sina tidskrifter får därmed klart sämre möjligheter att föra ut information till medlemmarna. Det medför i sin tur sämre förutsättningar för en bred opinionsbildning — en uppgift som i hög grad vilar på välinformerade medlemmar. Det indragna tidskriftsstödet innebär ett hot när det gäller folkrörelsernas roll i demokratiutvecklingen. Folkpartiet anser därför att folkrörelserna nu måste få kompensation för det bortdragna presstödet. Hur denna kompensation skall utformas bör övervägas i samband med beredningen av förslagen i folkrörelseutredningen. Över huvud taget borde regeringen inta en mer generös attityd till folkrörelserna i handling och inte bara i ord. Folkpartiet anser nämligen att ett samhälle med starka folkrörelser är bättre rustat att möta sociala problem, att utveckla demokratin och att ge medborgarna möjligheter att förverkliga sig själva. Ett samhälle med vitala folkrörelser blir ett dynamiskt och öppet samhälle. Fru talman! Jag yrkar bifall till båda reservationerna i betänkandet.

Fru talman! När folkrörelserna vid sekelskiftet växte fram i vårt land var de något helt nytt. Allt fler människor började organisera sig, och de upplevde att de med egna resurser kunde kämpa tillsammans för olika intressen och olika ideal. Behovet av bildning, kunskap och kultur har gått som en röd tråd genom folkrörelsernas historia. De har genomgått en utveckling under årens lopp. Folkrörelsernas styrka ligger i medlemmarnas egna aktiviteter och egna engagemang. Folkrörelserna når ut över hela landet, från storstäderna till de allra minsta byarna i glesbygden. Folkrörelserna erbjuder en mångfald; oavsett vilket intresse och vilken inriktning man har finns det alltid någon organisation eller sammanslutning där man känner tillhörighet. Folkrörelserna och deras verksamhet är också ett utomordentligt bra alternativ till det kommersiella utbudet, inte minst när det gäller barnoch ungdomsverksamhet. Fru talman! När riksdagen 1974 fattade beslut om den statliga kulturpolitiken och dess framtid fastställdes ett antal mål. Ett av målen var att ge människor möjlighet till egen skapande aktivitet och främja kontakt mellan människor. Det är precis det som folkrörelserna skall syssla med, och därför är deras möjlighet att bedriva verksamhet av oerhört stor betydelse för att detta mål skall kunna nås och denna inriktning utvecklas. En av de viktigaste delarna i denna verksamhet är ledarfrågan, som centerpartiet har tagit upp i en motion. Många av föreningarna och sammanslutningarna står och faller med möjligheten att få ledare, och på många håll är det en stor brist på ledare. Å andra sidan är det tusentals människor som varje vecka, år efter år, ställer upp med stora insatser och offrar mycket tid för att kunna delta i denna verksamhet, och de gör det rent ideellt. Jag tror inte att de i något fall reflekterar över att de skall ha betalt för denna verksamhet, men det får inte vara så att den tid de offrar och det engagemang de lägger ned också för med sig att de måste satsa och offra ekonomiskt. Riksdagen måste på ett mycket bättre sätt än hittills stimulera denna oerhört viktiga verksamhet, så att den kan fortsätta och även utökas. Fru talman! Margareta Mörck sade här i talarstolen att folkrörelsernas ekonomiska situation i dag är bekymmersam, och det vill jag understryka. I debatten har nämnts bl.a. omläggningen av tidskriftsstödet som var ett beslut som innebar mycket bekymmer för just de här organisationerna — inte minst när det gäller barnoch ungdomstidskrifter. Lotterierna har också berörts här tidigare, och det har då på ett utmärkt sätt framkommit vilka bekymmer organisationerna har då de skall konkurrera ute på marknaden med de statliga lotterierna. Organisationerna har även upplevt att stödet till kulturaktiviteter har skurits ned. Detta är också en viktig deli verksamheten, som gör att situationen för organisationerna blir prekär. Vi har hört och läst om den utredning som behandlar denna sida av problemet, och vi har naturligtvis förhoppningar om att man skall kunna komma fram till ett gott resultat till förmån för verksamheten. Men vi tycker ändå från vår sida att det är viktigt att utskottet nu slår fast att samhällsstödet är så väsentligt att det finns allt skäl att ta ett samlat ansvar på denna punkt. Därför, fru talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 1 och 2 i betänkandet.

Fru talman! Kulturutskottets betänkande nr 3, som vi nu behandlar, tar upp tre motioner som syftar till ett ökat samhällsstöd till de ideellt arbetande folkrörelserna. Vi har också hört flera talare intyga betydelsen av levande och starka folkrörelser. De är en förutsättning för folkets delaktighet i samhällsutvecklingen, och de fungerar som skolor i demokrati. Folkrörelserna har vuxit fram som proteströrelser mot orättvisor, förtryck och andra missförhållanden. Människor har slutit sig samman för att gemensamt arbeta för bättre villkor för flertalet. Folkrörelserna har därigenom blivit bärare av idéer om frihet, jämlikhet, solidaritet och gemenskap. De har skapat möjligheter för människorna att skaffa sig ökad medvetenhet och kunskaper om sin situation. Grunden för folkrörelsernas arbete är människornas egen aktivitet, deras ansvar och solidaritet. Detta ställer krav på en livshållning som utmärks dels av en tro på sig själv och sina möjligheter att utvecklas, dels av en strävan efter gemensamt arbete för en gemensam sak. Detta är också förutsättningarna för att den folkliga kraften skall kunna frigöras. Arbetet i en folkrörelse ger kunskap om hur samhället fungerar och vad man kan göra för att förändra det. Man lär sig där hur man skall föra fram sina krav så att de skall ge resultat. Man lär sig argumentera så att man kan driva sina åsikter och sin sak. Man skaffar sig erfarenheter av det representativa systemet. På så sätt fungerar folkrörelserna som skolor i demokrati och som grundare av demokratiska miljöer. Folkrörelsernas roll som bärare av grundläggande idéer och som skolor i demokrati är lika viktig nu som tidigare. Föreningslivet har aldrig varit så intensivt som för närvarande. En bra bit över 31 miljoner medlemmar finns i 200 000 lokala föreningar. Många är medlemmar i flera organisationer. Dessa siffror innebär dock inte att allt är positivt i Föreningssverige. Idérörelserna tappar nämligen mark, det visar den kartläggning som folkrörelseutredningen gjort. Däremot ökar intresset för föreningar som har enskilda frågor på programmet, t.ex. hobbyföreningar och s.k. enfrågerörelser. Idérörelserna tappar medlemmar och har svårigheter att samla medlemmarna och att rekrytera folk till förtroendeuppdrag. Bildningsförbunden redovisar att antalet cirklar kring samhällsfrågor med ideologisk inriktning minskar. Vi lever i ett välfärdssamhälle som upplevs som en självklarhet för de flesta. Därför är det svårt att få de breda grupperna engagerade i frågor som har med vidare politiska perspektiv att göra. I stället är det enskilda frågor med anknytning till den egna personliga situationen som attraherar folk. Då är det inte svårt att samla stora grupper i verksamheten. Problemet är att man inte lyckats slå vakt om demokratiprocessen och helhetssynen på samhällsbyggandet. Ideologin har fått stå tillbaka när enskilda frågor blivit huvudämne för engagemanget. Denna utveckling är djupt allvarlig och måste diskuteras av folkrörelserna själva, men också av oss som ger stöd, så att inte samhällsstödets konstruktion hindrar en positiv utveckling. Denna fråga, liksom andra frågor som tas upp i de motioner som behandlas i betänkandet, tas också upp i folkrörelseutredningens förslag som för närvarande är ute på remiss. Även folkrörelseutredningens förslag om stödet till barnoch ungdomsföreningar och till Folkrörelsernas lotterier och spel, som vi nyss behandlade, berörs. Utskottet har vid flera tillfällen framhållit den stora betydelse som folkrörelserna har för vårt samhällsliv. Utskottet understryker åter betydelsen av ett aktivt föreningsliv för att människorna skall bli mer delaktiga i det fortsatta samhällsbyggandet — inte minst på det lokala planet. Det är med förvåning jag tagit del av de två reservationerna från folkpartiet och centern. I många frågor är vi ju överens, och något tillkännagivande anser jag inte vara behövligt. Det kan inte vara riktigt att föregripa folkrörelseutredningens förslag vilket som sagt nu är ute på remiss. Dessutom kommer folkrörelseutredningen att under december 1987 lägga fram förslag om statsbidrag till folkrörelserna. Även utredningen om Folkrörelsernas lotterier och spel som debatterades tidigare remissbehandlas för närvarande. Jag yrkar avslag på reservationerna 1 och 2 och bifall till kulturutskottets hemställan i betänkande 3.
Fru talman! Till Berit Oscarsson vill jag säga att vi anser att det trots allt är ytterst ovisst hur det förslag som skall komma i december månad kommer att se ut. Vi undrar om förslagen till statsbidrag möjligen kommer att visa större överensstämmelse mellan ord och handling än när det gällde borttagandet av tidskriftsstödet. Det var ett inte så folkrörelsevänligt förslag som den gången resulterade i beslutet att med ena handen dra in en handfull miljoner kronor från de redan fattiga folkrörelserna och med den andra ge en halv miljard kronor till stora starka dagstidningar. Vi vill redan nu understryka behovet av kompensation för det borttagna stödet därför att det hade så stor betydelse för den fria opinionsbildningen.

Fru talman! Vi kan instämma i Berit Oscarssons vackra beskrivning av folkrörelserna och deras verksamhet. Vi har också i många sammanhang understrukit deras stora betydelse. Vad jag saknade i Berit Oskarssons anförande var något litet omnämnande av den besvärliga situation som folkrörelserna befinner sig i. Jag skulle vilja fråga Berit Oscarsson: Visst måste det väl bli svårare att bedriva folkrörelseverksamhet när bidragen urholkas, när bidragen till tidskrifterna dras in och när kulturbidragen skärs ned? Något som inte minst vi har påtalat är att ledarfrågan nu blir akut i många av dessa rörelser, och man behöver ett stöd. Det är bra att man talar om utredningen och vad den skall ge till resultat, men vi tycker ändå att vi har ansvar gentemot folkrörelserna, och det är därför vi har velat föra fram de här frågorna i dag.
Fru talman! Till Margareta Mörck vill jag säga att det ju inte är kulturtidskriftsstödet som vi behandlar i dag utan det allmänna stödet till folkrörelser. Det har under senare år tagits en rad olika initiativ från regeringens sida — låt mig bara anföra några. I Aktivt folkstyre tas folkrörelsernas stora betydelse för den kommunala demokratin upp. Vi har debatterat folkrörelseutredningen, som vi ju vet syftar till att underlätta för folkrörelserna att driva verksamhet. Jag tänker vidare på de tilläggsdirektiv som regeringen utfärdat för att se över stödet till barnoch ungdomsorganisationerna och även på lotteriutredningen, som vi nyligen debatterat. — Visst har det tagits initiativ från regeringens sida, och visst har man framhållit att folkrörelser är viktiga! Jag kan instämma i att de problem som Kerstin Göthberg tog upp finns. Ledarfrågan är ett stort problem för de flesta organisationer. Det finns också andra problem som jag gärna skulle se att vi kunde lösa. Men folkrörelseutredningen och de andra utredningar som jag har nämnt har haft till syfte att granska den verksamhet som folkrörelserna bedriver och de bekymmer de haft, och dessa utredningar har nu framlagt sina förslag. Folkrörelserna själva måste nu med utgångspunkt i de förslagen avgöra hur stödet skall bli så bra som över huvud taget är möjligt för folkrörelserna själva. Det är viktigt att vi väntar på de synpunkterna och att vi sedan får ett förslag från regeringen att debattera. Centerpartiet och folkpartiet har möjligheter att anlägga synpunkter på det förslaget när det kommer. Jag skulle vilja fråga: Vad tror folkpartiet och centerpartiet att de skulle åstadkomma tillsammans med moderaterna i en eventuell borgerlig regering? Flera av de förslag som har framlagts har ju inneburit en försämring av stödet från statens sida till folkrörelserna. Den debatt som nyss fördes om kasinoverksamheten är ytterligare ett exempel på hur splittrade de tre borgerliga partierna är. Visst kan vi vara överens med centerpartiet och folkpartiet i mycket, men låt oss debattera frågan när vi får den på riksdagens bord igen. Jag yrkar alltså avslag på båda reservationerna och bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Till Berit Oscarsson vill jag säga att åtminstone den ena av de motioner från oss som behandlas i dag handlar om just det borttagna organisationstidskriftsstödet — jag tror inte att jag nämnde kulturtidskrifterna. Däremot är det så att alla de här organisationerna fick möjlighet att söka tidskriftsstöd via de anslag som finns på kulturtidskriftssidan. Men eftersom man har helt andra normer för att dela ut stöd till kulturtidskrifter än man hade för att ge stöd till de allmänna organisationstidskrifterna har många gått miste om det stöd de tidigare hade. Det har visat sig att vid de tre ansökningstillfällen under 1986/87 då kulturrådet haft att dela ut stöd har sammanlagt 269 organisationstidskrifter fått avslag på sina ansökningar. Man kan tänka sig att alla dessa 269 organisationstidskrifter får problem med sin ekonomi och med utgivningen i fortsättningen. Jag kan ge ett exempel: Nykterhetsrörelsen tillhör en av de organisationer som av kulturrådet har fått avslag på sin ansökan om stöd till sina tidskrifter. Det är en besvärlig situation för organisationen. Det är märkligt att de aktiva organisationerna inte får de resurser de behöver för att kunna sprida information, eftersom det största sociala problemet i dag anses vara alkoholproblemet.

Fru talman! Vi diskuterar inte, Margareta Mörck, vare sig kulturtidskriftsstödet eller organisationstidskriftsstödet, utan det allmänna stödet till folkrörelserna. Det finns i dag inte anledning att binda upp kommande förslag. Nu avvaktar vi i stället vad folkrörelserna själva anser vara det stora problemet med det stöd som vi ger i dag. Vi får sedan lägga fram ett förslag om ett stöd som passar folkrörelserna själva och som gör att vi får en bred, aktiv folkrörelseverksamhet även i framtiden.
Fru talman! Jag hävdar fortfarande att vi har anledning att diskutera tidskriftsstödet. Reservation 2 tar ju upp stödet, och även i vår motion tar vi upp problemet med organisationstidskriftsstödet. Bortfallet av stödet har förorsakat stora problem för en hel del av dessa organisationer.

Fru talman! Som framgår av utskottets betänkande som nu behandlas, har jag i en motion under det föregående riksmötets allmänna motionstid föreslagit att åtgärder måste vidtas i syfte att bevara och utveckla tornedalsfinskan och kulturen i Tornedalen. Hur detta skall ske är för mig ogörligt att ange vare sig i motionen eller här från riksdagens talarstol. Detta borde, enligt mitt förmenande, bli föremål för någon form av utredning i nära samarbete med STR-T, Svenska Tornedalingars Riksförbund — Torniolaksolaiset —, en organisation som tillkommit bl.a. i syfte att värna om den tornedalska kulturen. Tornedalsfinskan är en mycket viktig kulturbärare i den östra delen av Norrbottens län. Genom detta vårt språk, tornedalsfinska, har vi en direkt broförbindelse till ett av våra grannländer, vilket är av största betydelse inte minst i det nordiska samarbetet. Tyvärr måste man i dag konstatera att med den utveckling som varit och som fortfarande pågår, är det närmast en tidsfråga om inget ytterligare görs, innan vi på ömse sidor om Torne älv och Muonio älv, som utgör gräns mellan Finland och Sverige, får använda oss av ett tredje språk, troligtvis engelska, för att kunna umgås. Det är den gräns som i dag ofta beskrivs, och det med rätta, såsom världens fredligaste. Den dagen det sker kan vi inte längre kalla denna gräns för världens fredligaste. Orsakerna till denna negativa utveckling är många, av vilka jag vill ange två. Den första är den kraftiga befolkningsminskningen i Tornedalskommunerna under hela efterkrigstiden som på grund av det hårt ansträngda arbetsmarknadsläget i hög grad har bidragit till den negativa utvecklingen. Pajala kommun, där jag är född och uppvuxen, har exempelvis sedan mitten av 1950-talet halverat sin befolkning och står fortfarande, trots denna utveckling, på första plats bland samtliga svenska kommuner i fråga om arbetslöshet. Den andra orsaken är den hundraåriga försvenskningen av Tornedalen som var motiverad bli. a. av säkerhetspolitiska skäl. Man var helt enkelt rädd för ryssen. Finland tillhörde då Tsarryssland, och man var rädd för att Ryssland skulle ha anspråk på det finskspråkiga Tornedalen. Dessa säkerhetspolitiska skäl beskrevs också i riksdagen på sin tid såsom lika angelägna som tillkomsten av Bodens fästning. Med en kortfattad redovisning i betänkandet om de insatser som gjorts avvisar utskottet min motion och anser det inte erforderligt med några ytterligare åtgärder från riksdagens sida.

Vi fick lära oss att hata finskan, lära oss att det var ett negativt värde i att tala finska. Vi fick helt enkelt förneka vår egen identitet. Många av oss kände sig som främlingar i sitt eget hemland. Vi har två minoriteter i vårt land, nämligen samerna och tornedalingarna, som borde inta en särställning i vårt samhälle. Samerna intar i dag en särställning gentemot majoritetsbefolkningen, och det tycker jag är bra. När det gäller Tornedalens finskspråkiga befolkning är problembilden en annan än samernas. Det föreligger inte samma uttalade stöd från statsmakterna för tornedalingarna som för samerna. Detta uttalade stöd måste komma till stånd om Tornedalen, med dess minoritetsbefolkning, skall ha en möjlighet att bevara en del av kulturarvet i en levande bygd. Jag har, fru talman, inget yrkande utan har för avsikt att återkomma i denna fråga vid senare tillfälle.

Fru talman! I detta betänkande från kulturutskottet behandlas vissa kulturfrågor som berör Norrbotten. Bl.a. behandlas en motion av Paul Lestander som berör Tornedalsbefolkningen.

Då man läser utskottsbetänkandet ser man att utskottet tydligen bemödat sig om positiva skrivningar när det gäller frågor om minoritetsspråk och minoritetskultur. Tyvärr har dessa allmänt positiva skrivningar inte följts upp med några som helst konkreta förslag som på ett avgörande sätt skulle kunna stärka de lokala insatser som görs och som jag här vill nämna. Det är helt klart, och det underströks verkligen av Bruno Poromaa, att det behövs insatser för att utveckla tornedalsfinskan som språk. Det betydande arbete som vissa sångoch teatergrupper inom Tornedalen lägger ned är berömvärt och borde ges ett bättre stöd. Jag måste ställa några frågor till utskottets företrädare. Har utskottet ingen mening när det gäller inrättandet av en professur i tornedalsfinska vid högskolan i Luleå? Kan det vara så att tanken på statliga insatser för tornedalsfinskan och för kulturen inom detta område måste nötas in i medvetandet hos ledamöterna i kulturutskott och riksdag? Är det allmänt positiva yttrandet ett slags ursäkt för att inte ge mera konkreta förslag på insatser för tornedalsfinskan och dess minoritetskulturella ställning? Jag tycker dessa frågor är intressanta, och jag hoppas utskottets företrädare har något svar. Fru talman! Jag kan inte se något som tyder på att stödet till Tornedalskulturen och tornedalsfinskan förstärks eller förs framåt med det beslut som snart kommer att fattas i anledning av utskottets betänkande. I likhet med Bruno Poromaa tror jag att denna fråga återkommer till riksdagen. Man kan ha förhoppningen att intresset för minoritetsfrågor och minoritetskulturer kommer att förstärkas, så att både kulturutskottet och riksdagen blir mogna att i konkret handling bevisa detta intresse. Fru talman! Inte heller jag har något yrkande.

Fru talman! Jag tycker att det är ett litet, men väldigt viktigt betänkande vi nu behandlar. Jag vill inledningsvis säga att den motion som vi här också har behandlat om Ragnar Lassinanti och den pionjärinsats för Norrbotten som han har gjort, är viktig och värd att framhålla. Vi hoppas verkligen att de kunskaper och det forskningsunderlag detta medfört skall tas till vara. Sedan några ord om stödet för tornedalsfinskan och Tornedalsfinnarna. Vi har två språkliga minoriteter i detta land, samerna och Tornedalsfinnarna. Vi svenskar har gjort grova försyndelser när det gäller att ta till vara och värna dessa språkliga minoriteter. Vi har ändå gjort vissa förbättringar. Det har skett ett uppvaknande. John Andersson sade att intresset för minoritetsfrågorna måste mogna. Jag tror att det är på väg att göra det. Sverige är ett litet land, och vi börjar nu se i ett större perspektiv hur vi själva hotas. Under de senaste dagarna har det ofta förekommit engelskspråkiga termer här i kammaren, som jag tror att ledamöterna inte själva är medvetna om. När det gäller Tornedalen vill jag citera vad statsrådet Bengt Göransson skrevi propositionen om ortnamn och bevarande av ursprungliga namn. Han skriver: ”De finska och samiska ortnamnen är i likhet med de svenska namnen bärare av en levande kultur och kulturhistoria. En förutsättning för att de skall kunna leva vidare är att de i så stor utsträckning som möjligt används jämsides i officiella sammanhang t.ex. på kartor och vägskyltar.” De två tidigare talarna sade här att vi var mycket kortfattade i utskottets avslag på motionen. Vi har ganska ingående utvecklat vad som har gjorts och vad som görs för att stärka tornedalsfinskan och för att slå vakt om den. Det är mycket väsentligt att kunskapen om detta lyfts fram och naturligtvis också att det ges stöd till detta. Upplysningarna i anslutning till motionerna om språkfrågan och ortnamnen är så väsentliga att de bör komma till större kännedom. Detta gäller även regionalt uppe i Norrbotten, där tornedalingarna kanske behöver få en förstärkt ställning. Att det finns problem genom utflyttning och att det behövs riktade insatser är vi helt överens om. Initiativet till t.ex. utarbetandet av ett lexikon med tornedalsfinska uttryck, som länsskolnämnden i Norrbotten och statens kulturråd har gett sitt stöd till, är en viktig sak. Vi har också pekat på högskolan i Luleå. Högskolans flerkulturutbildning har på vissa utbildningslinjer både samisk och tornedalsk inriktning. Man kan räkna upp andra insatser som har gjorts när det gäller språkundervisning, och det är naturligtvis avgörande. Men när det gäller ortnamnen och kartframställningen är det litet anmärkningsvärt att man ifrån länsstyrelsen i Norrbottens län tydligen har avstyrkt införande av dubbla namn. Det gäller ju en region som av tradition och hävd har så mycket av sin kulturhistoria i namnen. Det pågår tydligen ett arbete där LMV:s ortnamnsråd samarbetar i dessa frågor med centralnämnden för fastighetsdata. Det är viktigt att man fortsätter att diskutera denna fråga innan kunskapen om de rätta namnen, stavningarna och historien bakom namnen försvinner. Jag vill särskilt lyfta fram den biten. Tornedalska ortnamn skall ha officiell status och användas jämsides med de svenska namnen, enligt de intentioner som låg i propositionen och som riksdagen ställde sig bakom. Det är kanske värt att uppmärksamma detta när utskottet säger att det är angeläget att de insatser som görs stöds av ansvariga myndigheter. Frågan om professuren i tornedalsfinska handläggs i riksdagen av utbildningsutskottet. Det har aldrig hänt att utskottet eller riksdagen skulle ha initierat tillsättningen av professuren. Det är ett samrådsförfarande där de olika universiteten, fakulteterna och regeringen kommer med förslag. Riksdagen har sedan i sin tur att ta ställning till förslagen. Med hänsyn till att frågan inte handläggs av kulturutskottet och att det inte finns något underlag, har kulturutskottet inte kunnat ta ställning till denna fråga.
Fru talman! De konkreta frågor och förslag som här har nämnts gäller egentligen bara en del av det arbete som krävs för att man skall utveckla Tornedalskulturen och se till att den har en möjlighet att överleva. Det viktigaste av allt, som jag ser det, är att kräva ett uttalat stöd från statsmakternas sida för Tornedalens människor, precis som för samerna. Kulturutskottets ställningstagande är av mycket stor betydelse i det fortsatta arbetet. Jag tycker trots allt att utskottets ordförande var mer positiv i sitt anförande än vad utskottets betänkande är. Även om vi inte har uppnått några framgångar i dag genom våra motioner har jag ändå uppfattat utskottets ordförande som positiv, och det finns all anledning att återkomma i dessa frågor.
Fru talman! Det är ju riktigt att det inte är kulturutskottet som tillsätter professurer, men det kunde ha varit till god hjälp i det fortsatta arbetet om utskottet hade haft en uppfattning, en mening, i den frågan. När det gäller åtgärder som enligt betänkandet har vidtagits i syfte att bevara och utveckla det tornedalsfinska språket och kulturen kan man konstatera att det är på lokal och regional nivå som dessa åtgärder har vidtagits. Det sägs i betänkandet att det är angeläget att de insatser som görs också stöds av ansvariga myndigheter. Det är väl bra, och mot detta finns alltså ingenting att anmärka.

Fru talman! Jag tycker att det har varit av stort intresse att följa denna debatt, och jag vill bara erinra Bruno Poromaa och John Andersson om att man även inom Nordiska rådet har beaktat dessa frågor. Man har inom Nordiska rådets kulturutskott lagt stor vikt vid att kulturen på Nordkalotten, både samekulturen och kulturen med hänsyn tagen till de olika språk och språksvårigheter som finns inom detta område. Man har också givit anslag för främjande av kultur på Nordkalotten. Jag vill erinra om att just Tornedalsfinskan är ett av de områden som har beaktats i detta samarbete.

Fru talman! Ingen sätter i fråga medborgarnas rätt att ha tillgång till offentligt tryckt material. Kanske sätter ingen heller i fråga medborgarnas rätt att få tillgång till sådant radiooch TV-material som har visats i media eller avlyssnats i radio. Ändå upplever många enskilda personer, kulturorganisationer, hembygdsforskare och bibliotek av olika slag stora svårigheter att få tillgång till inspelat och visat material som skulle vara av värde för deras verksamhet. Orsaken är bl.a. monopolföretagets prissättning på framtagande av materialet i fråga. Frågan kompliceras av att riksdagen godkände att Sveriges Radios sidoaktiviteter till sändningsverksamheten skall vara självbärande. Jag instämmer i det. Däremot vilar vissa oklarheter över hur prissättningen sker. Vi moderater i utskottet har avgett ett särskilt yttrande som är fogat till utskottsbetänkandet. Där har vi påpekat att det är angeläget att fortsättningsvis följa denna utveckling.

Jag vill bara här erinra om att ljudoch bildbevarandekommittén i sitt betänkande i princip anser att ljudoch bildmaterial hos arkivet för ljud och bild borde vara tillgängligt också för andra ändamål än sådana som kan definieras som forskning. Fru talman! Jag har nu inget yrkande utan ansluter mig till utskottets hemställan i betänkande 5.

Fru talman! Betänkandet och motionen bakom betänkandet handlar egentligen om prissättningen, inte om tillgången till filmer som finns i Sveriges Radios arkiv. Vi har fått en redogörelse för vilka prissättningsprinciper som är tillämpliga. Som Ingrid Sundberg sade är bakgrunden den att Sveriges Radio och Television skall tillämpa självkostnadsprincipen. Principerna för prissättningen tycker jag är förvånansvärda och kanske litet ovanliga men ändå genomtänkta. Det kan finnas flera områden där man skulle behöva ta hänsyn till vilka rimliga ekonomiska förutsättningar olika intressenter har just med hänsyn till tillgängligheten. Därför tar man ut ett lägre pris när det gäller undervisning, utbildning, föreningar och museer, medan man naturligtvis vid försäljning av världsrättigheter och visning i alla media bör ta ut ett högre pris. Det vore ganska orimligt om de inspelade filmer som finns i Sveriges Radios arkiv skulle säljas för subventionerade priser till satellit-TV. De är ganska attraktiva i sådana sammanhang. Sådana kanaler bör kunna betala vad som är rimligt och skäligt inom allmänna riktlinjer för prissättningen. Det är riktigt att man skall ha tillgång till detta material. Enligt upphovsrättsprincipen får man betala för denna tillgänglighet. När man i det här fallet gör avvägningar mellan användare och användares förutsättningar tycker jag att det hela blir ganska väl tillgodosett. Det är viktigt att få kännedom om detta. Den kommitté som Ingrid Sundberg hänvisade till framhåller också att man i överläggningarna med företrädare för upphovsrättshavarna har mött starka invändningar mot en utvidgning av tillgången till materialet. Jag tror att det vore ytterligt olyckligt om vi i sådana här sammanhang försökte tubba på upphovsrättsprinciperna. De principerna måste vi verkligen slå vakt om, särskilt inom kulturutskottet, eftersom upphovsrättshavarna har rätt till ersättning. De har naturligtvis lagt ned arbete och kunnande, och då blir det en ersättningsfråga där man inte får förbise upphovsrättshavarna. Det är fråga om äganderätt till vad man har producerat. Jag är litet förvånad över de kommentarer som moderaterna har i det här fallet.

Fru talman! Det är möjligt att vice ordföranden inte hörde att jag i mitt anförande sade ”självfallet med beaktande av upphovsrättsliga förhållanden”. Att hon hänvisade till att jag skulle ha en motsatt uppfattning måste helt och hållet ha berott på ett missförstånd. Ing-Marie Hansson gjorde sig kanske också skyldig till ett annat missförstånd i sin tolkning. Det gällde skillnaden mellan självbärande verksamhet och självkostnadspris. Om det vore självkostnadspris skulle prissättningen från Sveriges Televisions sida ske genom att man räknade ut vad framtagning osv. kostar för varje visning eller för utlämnande av band av någon sort. Men riksdagen har ju slagit fast att verksamheten skall vara självbärande. Det är just den formuleringen som ger Sveriges Radio möjligheter att agera utan att ta ut självkostnadspris. Som jag sade tar man igen på gungorna vad man förlorar på karusellen. Detta tycker jag är rätt, det vill jag säga för att inte vice ordföranden skall missförstå mig. Det är just detta som i någon mån underlättar för små hembygdsföreningar eller enskilda personer att skaffa material som de behöver i sin verksamhet eller för sin dokumentation, och det tycker jag alltså är riktigt. Principen om fri tillgång har kunnat genomföras i fråga om tryckt material och bild. Man får betala, och vissa regler gäller.

Fru talman! När man nu hör Ingrid Sundberg förstår man ännu mindre varför moderaterna har fogat ett särskilt yttrande till det här betänkandet. I sak instämmer ju egentligen Ingrid Sundberg i bedömningen att man med hänsyn till angelägenheten av att ha tillgång till materialet kan ha en prissättning som varierar beroende på användarens syfte och förhållanden. Men i det särskilda yttrandet säger man att man reagerar mot att den här flexibiliteten finns och vill ha ett klarläggande i fråga om debiteringsprinciperna. Såvitt jag förstår finns risken att det blir ett enhetligt system där man inte tar hänsyn till att det i vissa sammanhang kan vara skäligt att ta ut en lägre kostnad och i andra sammanhang är motiverat att man håller sig till en prissättning som motsvarar förhållandena på marknaden. Jag tycker att Sveriges Radio agerar på ett föredömligt sätt, och jag tycker att betänkandet är bra eftersom det klarlägger vad som gäller i den här frågan. Vi är alla måna om att tillgång till materialet skall ges. Men fri tillgång finns inte — Ingrid Sundberg korrigerade mycket riktigt sig själv — eftersom man naturligtvis måste respektera upphovsrätten och eventuellt träffa avtal. Det är gängse regler.
Fru talman! Det finns kanske orsak att erinra vice ordföranden om att utskottet vid behandlingen av det här ärendet hade ett yttrande från Sveriges Television. Det var utomordentligt dåligt skrivet, och dessutom påstods bl.a., om jag minns rätt, att kostnaden per spelminut låg i en skala från 2 till 10 000 kr. Utskottet har fått ett förtydligande och rättat till 2 000-10 000 kr. Prot. 1987/88:32 26 november 1987 tvivel om hur det här egentligen fungerade. DB omaa orsa Orsaken till vårt yttrande är helt enkelt att en friare prissättning, som innebär att verksamheten skall vara självbärande, ger utrymme för ett visst godtycke. Och när ett monopolföretag har möjlighet till ett visst godtycke, kan det inte vara felaktigt att man påpekar att man vill följa utvecklingen. Detta tycker jag visar att man också från Sveriges Televisions sida hade vissa
Fru talman! Vi har ju i betänkandet redogjort för den här prisskalan, 2 000-10 000 kr., och också förklarat vad som motiverar skillnaderna. Vi socialdemokrater anser att det inte vore önskvärt att ha ett stelbent system, där man skulle ha samma pris för en satellitkanal som för en hembygdsförening i Mora. Jag är förvånad över att moderaterna predikar en inriktning som innebär att man snarast skulle vilja ha ett helt stelbent och enkelriktat prissättningssystem.
Fru talman! Det står i protokollet att jag har sagt att jag helt och fullt ansluter mig till ett diversifierat prissättningssystem. Jag är däremot förvånad över att vice ordföranden blandar ihop begreppen självbärande och självkostnadspris. Vi instämmer alltså i kravet att verksamheten skall vara självbärande. I övrigt framgår våra åsikter klart av mina tidigare anföranden. Kammaren övergick därför till att debattera näringsutskottets betänkande 1 om kollektiv sakförsäkring.

Fru talman! I näringsutskottets betänkande nr 1 behandlas sju motioner med yrkanden om lagstiftning rörande kollektiv sakförsäkring. Motionerna har föranletts av att vissa fackförbund har infört kollektiv grupphemförsäkring för medlemmarna. Motionärerna anser att sådan försäkring endast skall tillåtas om den bygger på individuell anslutning. De tre borgerliga partiernas företrädare i näringsutskottet är av samma mening och föreslår i en gemensam reservation att regeringen skall anmodas förelägga riksdagen ett förslag till lagstiftning som innebär att kollektiv sakförsäkring skall vara baserad på individuell anslutning. Försäkringsverksamheten i Sverige grundar sig på fri konkurrens på en öppen marknad. Denna förutsättning riskerar att slås sönder om t.ex. fackförbund tillåts teckna kollektiva hemförsäkringar för sina medlemmar hos ett enda bolag. Effekten blir högre hemförsäkringspremier för alla kategorier. När fackförbundsavdelningar och verkstadsklubbar tecknat kollektiva grupplivförsäkringar har det inträffat att offerter inte inhämtas från andra försäkringsbolag än Folksam. Detta är betänkligt, och än mer betänkligt är att sådana försäkringar har tecknats hos Folksam trots att andra bolag har erbjudit bättre och billigare alternativ. Tecknandet av hemförsäkringar, bilförsäkringar m.m. måste till försäkringstagarnas fromma utsättas för samma konkurrens som all annan verksamhet. Fackliga organisationer har också — med enbart styrelsebeslut — anslutit alla sina medlemmar utan inträdesanmälan. Dessutom har i en del fall maka eller make till gift medlem anslutits automatiskt om inte reservation har anmälts inom viss tid. Vidare har beslut fattats om att premien skall dras på lönen, dvs. man förutsätter att den som inte reserverar sig, automatiskt har medgett att avdrag på lönen får ske. Jag noterar att näringsfrihetsombudsmannen i sitt yttrande över besvär, som i ett ärende ingavs av Folksam, anförde att ”en ovillkorlig förutsättning för kollektiv sakförsäkring borde vara ett regelrätt upphandlingsförfarande som innebär konkurrens på lika villkor”. Ytterst är det här ärendet en del av den pågående frihetsdebatten. Det handlar om att ta ställning i två viktiga principfrågor. Den ena frågan är avvägningen mellan hur långt det centralstyrda fackliga inflytandet skall sträcka sig, och hur långt den enskildes eget självbestämmande skall få göra sig gällande. Den andra frågan är om statsmakterna i första hand skall värna om enskilda medborgares intressen eller fackföreningarnas intresse av att få sina rättigheter tillgodosedda inom ramen för facklig verksamhet. Reservanternas uppfattning är klar. Den fackligt-politiskt kontrollerade delen av ekonomin måste bli mindre, och den del som styrs av människorna själva måste bli större. Den socialistiska majoriteten i näringsutskottet anser för sin del att de nuvarande utvecklingstendenserna är helt i sin ordning. Det är därför man avstyrker motionerna. Tanken att enskilda medlemmar i en facklig organisation själva vill avgöra om och i så fall i vilket försäkringsbolag man önskar teckna en hemförsäkring tycks inte ha föresvävat utskottsmajoriteten. Den fackliga tolkningen av begreppet frihet — som utskottsmajoriteten därmed ställer sig bakom — verkar vara liktydig med beslut som fattas av facket i medlemmarnas namn men över deras huvuden. Det är väl av den anledningen som man så länge har försvarat kollektivanslutningen. Agerandet utgör ett allvarligt hot mot den personliga integriteten. Vad blir nästa steg, kollektivt tvångsmedlemskap i Konsum? På andra sidan Östersjön lägger de styrande ned stor möda på hur medborgarna skall ha det ordnat, på allt utom mänskliga frioch rättigheter. Tiden och utvecklingen börjar bli alltmer mogen för en fri och oberoende svensk fackföreningsrörelse, som värnar om den enskildes frihet och rätt. Men den uppgiften känns inte särskilt angelägen för varken LO-facken eller för socialdemokraterna. För dem är det mera angeläget att öka marknadsandelarna för Folksam. I ljuset av Folksams sätt att förvalta försäkringstagarnas pengar — som med rätta har kritiserats av försäkringsinspektionen i dagarna — inger detta konstaterande, fru talman, mycket dystra betänkligheter. Det är inte bara kravet på fri konkurrens som mer eller mindre eftersätts när fackliga organisationer upphandlar försäkringstjänster för medlemmarna. Man åstadkommer också en strukturförändring inom försäkringsbranschen när man med osunda medel främjar ett utbrett bruk av kollektiva sakförsäkringar. För personer som inte får plats inom de kollektiv som kan avtala om: gruppförsäkringar kan det i framtiden bli svårt att få erforderligt försäkringsskydd till rimlig kostnad. Den solidaritetstanke som hittills präglat försäkringsväsendet skjuts alltså åt sidan. Från bl.a. fackliga organisationers sida hävdas att en lagstiftning som slår vakt om kravet att gruppförsäkringar skall grundas på individuell anslutning skulle innebära intrång i föreningsrätten. Om man inte rent av betecknar en obligatorisk gruppförsäkring som legitim, hänvisar man till reservationsrätten som en tillräcklig eftergift. Vi reservanter står självfallet helt ftämmande för detta synsätt. Staten måste ha en möjlighet att skydda individerna mot kollektiva beslut som negativt begränsar deras valfrihet. I det aktuella fallet gäller det bara att förhindra att vissa organisationer medverkar till skadliga förändringar inom försäkringsväsendet. Det är således angeläget att regeringen med det snaraste tar slutlig ställning till försäkringsverksamhetskommitténs betänkande om gruppförsäkring och därvid låter reservanternas synpunkter bli vägledande. Riksdagen bör sålunda få förslag till en lagstiftning som innebär att kollektiv sakförsäkring skall vara baserad på individuell anslutning. Fru talman! Jag ber med det anförda att få yrka bifall till den reservation som fogats till näringsutskottets betänkande nr 1.

Fru talman! Visserligen är det väl en ren tillfällighet att det här betänkandet behandlas dagen efter det att man har diskuterat kollektivanslutningsfrågan här i kammaren. Men det gör att parallellerna mellan de här båda principiellt mycket intressanta och viktiga ärendena blir extra tydliga. De socialdemokratiska argumenten återkommer: att man inte får begränsa de fackliga organisationernas frihet och att en lagstiftning skulle innebära intrång i föreningsrätten. Vi känner också igen socialdemokraternas bärande princip i den här frågan från kollektivanslutningsdebatten: Ett fackförbund skall kunna ”kollektivansluta” enskilda till en försäkring mot att man har reservationsrätt. Den enskilda människan behöver alltså inte tillfrågas om han eller hon vill ha försäkringen. Däremot får man lov att tacka nej när man en gång har fått den. Jag har en känsla av att den socialdemokratiska utskottsmajoriteten egentligen tycker att t.o.m. det är onödigt generöst. Även om det finns en rad praktiska invändningar också mot kollektiva sakförsäkringar, ser folkpartiet det här framför allt som ett principiellt ställningstagande. När det uppstår en konflikt mellan å ena sidan individens intresse och å andra sidan det starka kollektivets intresse tar vi ställning för individen. Socialdemokraterna kallar det ”intrång i föreningsrätten” och låter det kollektiva beslutet avgöra. När socialdemokraterna sedan i litet raljerande ton påstår att kollektiva sakförsäkringar är bra utifrån marknadsekonomiska värderingar och att vi därför underförstått borde acceptera sådana bortser man från det som kanske är allra viktigast, nämligen att marknadsekonomin bygger på ett fritt konsumentval. Vi avgör själva som individer vilka varor och tjänster vi vill ha. Det gör att de som vill sälja till oss tvingas att konkurrera om vårt intresse vid varje enskild affär. Hur konkurrensen kan bli bättre om man ersätter de tusentals diskussionerna mellan den enskilda människan och försäkringsbolaget med några få stora avtal mellan organisationerna och försäkringsbolagen väntar jag med spänning på att Åke Wictorsson senare skall förklara för OSS. De principiella argumenten mot kollektiva sakförsäkringar är alltså viktigast för folkpartiet. Men vi har också invändningar av mer praktisk natur, t.ex. den uppenbara risk för dubbelförsäkring som kollektiva sakförsäkringar medför och som innebär fördyringar för den enskilde och leder till krångliga förhandlingar mellan bolagen när en skada väl har inträffat. Det betyder byråkrati, som kostar pengar och som höjer premierna för konsumenten. När det nu är så att socialdemokratin — visserligen högst motvilligt och med en rejäl bromssträcka — upphör med kollektivanslutningen, i alla fall i dess värsta former, varför då inte låta denna visdom gälla också i den här frågan? Tilltro till människans egen förmåga i stället för misstro, Åke Wictorsson!

Fru talman! Jag förstår att talesmännen för reservanterna känner en viss lockelse att gå upp i falsett och i det här ärendet ansluta till debatten om kollektivanslutningen. Jag tycker att man har skäl att något dämpa tonläget. I den debatt som föregick det här ärendet på dagordningen och som gällde folkrörelserna redovisades inte minst från centerpartiets och folkpartiets ledamöter en synnerligen stark anslutning till önskemålen om att man skall stärka och utveckla folkrörelserna. Man tyckte att det inte görs tillräckligt i det avseendet. Men när man diskuterar föreningsfrihet och folkrörelser får man inte glömma bort en grundläggande princip, som är ganska djupt förankrad i vår demokrati, nämligen att organisationerna skall ha en frihet att arbeta inom ramen för sina stadgar och ha rätt att fatta majoritetsbeslut. Med det resonemang som reservanterna för i den här frågan skulle man i realiteten öppna slussen för staten att ompröva rader av beslut som man i demokratisk och stadgeenlig form fattar inom folkrörelserna. Det är den föreningsfriheten som utskottsmajoriteten inte vill kränka. I reservationen sägs det att kollektiva hemförsäkringar inte skulle stå i överensstämmelse med den skälighetsprincip som ligger till grund för försäkringsväsendet. Det förhåller sig ju precis tvärtom. Genom den kollektiva hemförsäkringen har försäkringskostnaderna kunnat sänkas väsentligt. Samtidigt har man skapat en bättre balans i relationerna mellan försäkringsgivare och försäkringstagare. För försäkringstagarna har detta lett till lägre premier, vilket rimligtvis bör anses vara skäligt. Vidare sägs det i reservationen att kollektiva försäkringar skulle vara ett avsteg från den solidaritetstanke som präglat försäkringsväsendet. Ja, i så fall har det avsteget redan gjorts, eftersom kollektiva personförsäkringar redan Prot. 1987/88:32 <haraccepterats. Den kollektiva sakförsäkringen innebär också en utvidgning 26 november 1987 av solidariteten.

Jag har ingenting emot en snabb hantering när det gäller det förslaget. Mot denna bakgrund ber jag, fru talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.
Fru talman! Självfallet har vi lyssnat på debatten om kollektivanslutningen. Jag instämmer i Christer Eirefelts fråga till Åke Wictorsson: Varför är maniinte beredd att dra samma slutsatser när det gäller kollektiva hemförsäkringar som man tvingats dra när det gäller kollektivanslutningen? Det finns en klar parallell här. Vi menar att de fackliga organisationerna inte skall välja försäkringsbolag åt medlemmarna. Konsumenterna skall själva välja försäkring och bolag. Jag vill fråga Åke Wictorsson vad han och socialdemokraterna vill åstadkomma för att just säkerställa fackföreningsmedlemmarnas självklara rätt att själva bestämma hur och var de önskar teckna sin hemförsäkring. Vi har noterat att det finns en gemensam nämnare för den här debatten och det är försäkringsbolaget Folksam. I en artikel i Dagens Industri skrev man tidigare i år att Folksam tack vare avtalen med fackförbunden räknar med att kunna öka sina marknadsandelar till 35 20 — mot tidigare 27 70. Där har vi en del av förklaringen till att man slår vakt om fackets möjligheter — och detta sker över medlemmarnas huvuden — att åstadkomma att just försäkringsbolaget Folksam får ytterligare medel att förvalta. Det är kanske litet pinsamt att försvara detta just nu. Genom den debatt som nu pågår och efter den mycket berättigade kritik som försäkringsinspektionen har levererat vet vi ju hur man sköter förvaltningen av försäkringstagarnas pengar. Det börjar verkligen bli pinsamt för socialdemokratin. Det är alltså faktiskt på tiden att man allvarligt överväger att, principiellt sett, behandla denna fråga på samma sätt som man tvingades behandla frågan om kollektivanslutningen.

Fru talman! Åke Wictorsson säger att konflikten mellan individer och kollektiv kan komma att uppstå på en rad andra områden. Det är möjligt, men vårt ställningstagande i den situationen kommer att blir exakt detsamma som nu, nämligen för individen. Åke Wictorsson säger också att han förstår kopplingen till kollektivanslutningen. Ja, det är nästan omöjligt att undvika att dra den parallellen. Men borde då inte socialdemokraterna, Åke Wictorsson, dra samma slutsats som ni sent omsider har gjort i fråga om kollektivanslutningen? Jag fick inget svar på den grundläggande frågan hur konkurrensen skulle 44 kunna bli bättre med färre aktörer, dvs. när det finns några få avtal, med en stark organisation på den ena sidan och ett stort försäkringsbolag på den andra. Ju större mångfald och ju fler aktörer det finns på marknaden, desto bättre måste konkurrensen bli. Vi vet inte hur priserna kommer att utvecklas om denna tendens fortsätter, dvs. att aktörerna blir färre. Allt tyder på att förlorarna är konsumenterna, inte minst de konsumenter som står utanför dessa avtal — och sådana kommer det alltid att finnas.

Fru talman! Jag tycker inte alls att det är pinsamt, Sten Svensson, att ta upp en diskussion om Folksam. Det är ett försäkringsbolag som är uppbyggt av fackföreningsrörelsen och kooperationen, dvs. betydande delar av Folkrörelsesverige. Det är ett företag som är utomordentligt välskött och som med framgång har konkurrerat på marknaden. Det kan vara naturligt att diskutera med Folksam, men det är självklart att anbud infordras, innan ett slutligt ställningstagande görs. Flera av försäkringsbolagen har börjat arbeta på detta område, och det är en god garanti för att konkurrensen bevaras, Christer Eirefelt. Hittills har resultatet blivit allt lägre premier — och det är skälet till att dessa försäkringar vinner andelar på marknaden.

Fru talman! Åke Wictorsson har ingen erinran mot Folksams sätt att i dag förvalta försäkringstagarnas pengar, men han kan när han kommer hem i lugn och ro studera en mångfald socialdemokratiska tidningar, däribland Aftonbladet, som ger uttryck för en annan uppfattning. Jag tycker att det är pinsamt att socialdemokraterna försvarar detta ensidiga beteende, när man ser till att just försäkringsbolaget Folksam får dessa pengar men inte tar in offerter från andra företag. När vi förra gången diskuterade detta ärende i näringsutskottet påpekade jag, i samband med det aktuella fallet med Målareförbundet, att offerter inte hade tagits in från de övriga försäkringsbolagen. Vi kunde då redovisa att Trygg-Hansa i det läget på eget initiativ sänt in en offert, som dessutom var mer förmånlig än den offert som Folksam kunde prestera. Trots det lägre anbudet blev det ingen affär med Trygg-Hansa, utan den gemensamma nämnaren i den debatten och även i denna debatt, dvs. Folksam, tog ännu en gång hem spelet. Anser socialdemokraterna att de obligatoriska, kollektiva hemförsäkringarna, som just Målareförbundet och Elektrikerförbundet har tecknat i Folksam, är förenliga med de krav på mänskliga rättigheter för den enskilde fackföreningsmedlemmen så som de kommit till uttryck i Europadomstolens uttalanden? Finns det inte skäl, fru talman, att ingripa till medborgarnas skydd mot uppenbart intrång i deras privatliv? Vilka var motiven, Åke Wictorsson, för regeringen att ge Folksam rätt att teckna försäkring med Målareförbundet? Jag vill erinra om att Europadomstolen har tolkat Europakonventionens regler om positiv föreningsrätt så, att denna också omfattar den negativa föreningsrätten.
Fru talman! Får jag bara säga några ord till om konkurrensen. Det är riktigt att ytterligare några av de stora bolagen naturligtvis agerar på n här marknaden, men det betyder väldigt litet, ytterst marginellt, om man på ena sidan i stället för ett stort försäkringsbolag får kanske fem, men å andra sidan mister tusentals konsumenter. Konkurrensen förbättras ytterst marginellt av en sådan förändring. Jag glömde tidigare att påtala den skillnad som föreligger mellan sakförsäkringarna och personförsäkringarna, som Åke Wictorsson nämnde. Vid en personförsäkring kan man visserligen också få en dubbelförsäkringseffekt, men i det sammanhanget spelar den inte alls samma roll, för i det fallet betalas båda försäkringarna ut. När det gäller sakförsäkringarna har man problemet med förhandlingar mellan de båda bolagen. Vi får konkurrenssnedvridningar, eftersom man förmodligen utnyttjar bara det bolag där man har ett individuellt kontrakt. Slutligen, herr talman, är jag ganska säker på att den utveckling som vi har fått beträffande kollektivanslutning till parti också kommer att ske på detta område. Den utvecklingen kommer att tvingas fram.

Herr talman! Sten Svensson envisas med att i det här ärendet föra in en diskussion om vissa händelser på optionsmarknaden och med utgångspunkt i dessa försöka konstruera något slags mer eller mindre satanisk sammansvärjning som går ut på att man lurar av medlemmarna pengar utan att sköta företaget. Jag tycker att Sten Svensson skall vara litet försiktig på detta område. Det finns nämligen en rad andra företag som man skulle kunna diskutera utifrån samma utgångspunkt. Jag tycker att vi kan föra en diskussion om hanteringen av optioner och andra affärer, men jag tycker inte att detta har något samband med det ärende som vi i dag diskuterar. Sedan riktade Sten Svensson blickarna utanför landets gränser och drog in Europadomstolen. Jag nöjer mig tills vidare med att hänvisa till högsta domstolen som har prövat de här frågorna och inte funnit skäl att ingripa. När det sedan gäller den utveckling som Christer Eirefelt pekade på, såvitt angår de konsekvenser som de kollektiva sakförsäkringarna kan få på samspelet mellan olika försäkringsbolag, utgår jag ifrån att dessa frågor övervägs i anslutning till att man diskuterar försäkringsverksamhetskommitténs förslag. Då kan man ta ställning till de frågorna. Jag vill än en gång hänvisa till att det ställningstagande som för närvarande föreligger från regeringen på den här punkten är preliminärt i avvaktan på en slutbehandling av försäkringsverksamhetskommitténs förslag.
Herr talman! Jag vill bara understryka för Åke Wictorsson att det fackliga vaktslåendet om försäkringsbolaget Folksam tar sig många olika uttryck. Jag har pekat på en del tendenser. I detta fall vill man alltså se till att Folksam får växa sig stark på marknaden och ta så många marknadsandelar som möjligt. Då blir det så som Christer Eirefelt påpekade för en stund sedan, nämligen att vi kommer att gå mot en struktur som innebär färre agerande på marknaden, och det kan vi inte medverka till. Jag tolkar Åke Wictorssons uttalande så att han anser att Europadomstolen har fel i sitt utslag på detta område. Jag kan också i likhet med Christer Eirefelt förklara att vi kommer att fortsätta att engagera oss i den här frågan på samma sätt som vi har kritiserat kollektivanslutningen. Jag tror också att socialdemokratin i längden kommer att tvingas att dra exakt samma slutsats även när det gäller försvaret av fackets rätt att teckna kollektiva hemförsäkringar.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande 2 avstyrker ett enhälligt utskott en motion av Oskar Lindkvist m.fl. Beslutet är enhälligt, men vi har olika motivtexter för avslagsyrkandet. Majoriteten har ansett att relationerna inom kooperationen kan medge viss särställning när det gäller konkurrenslagstiftningen och tycker att dessa frågor bör övervägas i samband med att man behandlar folkrörelseutredningens betänkande. Vi reservanter anser att den konkurrenslagstiftning som finns från 1982 väl täcker in dessa förhållanden. Konkurrenslagstiftningen skall alltså försöka hindra konkurrensbegränsningar som medför skadlig verkan och utgör otillbörlig konkurrensbegränsning ur allmän synvinkel, som hämmar effektiviteten och försvårar eller förhindrar näringsfriheten. Vi reservanter anser att oavsett om det gäller kooperativa, privata eller statliga företag så är skadliga konkurrensbegränsningar som är otillbörliga något som vi bör försöka förhindra. Vi tycker därför att den nuvarande konkurrenslagstiftningen är ändamålsenlig. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande 2 behandlas frågan om kooperationen och den marknadsrättsliga lagstiftningen. Vad motionärerna i huvudsak invänder mot är synsättet att en kooperativ organisation kan utgöra en konkurrensbegränsande faktor. Som skäl anförs att det inom kooperationen är medlemmarna själva som fattar beslut och som ansvarar för sina beslut. Man påpekar också att grunderna för beslutsfattandet är fastlagda i stadgar eller i riktlinjer som har antagits av organisationens parlamentariska organ. Det framhålls också att sättet att fatta beslut och beslutens räckvidd står i överensstämmelse med gällande lagstiftning. I motionen framhålls också att riksdagen till kooperationen har överlämnat en stor del av välfärdsfördelningen. Ett sådant exempel är bostadsbyggandet. Kooperationens beslut fattas i enlighet med de demokratiska ramar som accepteras av de politiska instanserna. Slutligen anser motionärerna också att de beslut som fattas av kooperationens demokratiska organ borde kunna upplösas endast av de kooperativa organisationernas egna medlemmar så länge man håller sig inom tillåtna ramar. Herr talman! Frågan om den kooperativa verksamheten och kooperationens roll i samhället är ingalunda en ny fråga för Sveriges riksdag. År 1977 tillkallades en särskild kommitté, kooperationsutredningen. Den fick till uppgift att utreda frågan om kooperationen och dess roll i samhället. Den nämnda utredningen arbetade i sju år och avgav en rad betänkanden. I sitt huvudbetänkande, Kooperationen i samhället, berörde utredningen på ett mer principiellt plan den fråga som nu tas upp i den aktuella motionen, dvs. konflikten mellan den kooperativa samhällsidén och ett marknadsrättsligt regelsystem, som främst tar sikte på att av ett allmänt konsumentkollektivt intresse främja konkurrensen mellan näringsidkare. Kooperativa föreningar är i sitt uppträdande på marknaden underkastade samma regler som andra näringsidkare. Det gäller både konsumentoch producentkooperationen. Självfallet riskerar producentkooperationen att i högre grad komma i konflikt med konkurrenslagstiftningen, eftersom man har en modell som bygger på föreningar med företagare som medlemmar. Det förhållandet gäller framför allt lantbrukskooperationen med sin dominerande marknadsställning. Det kan, herr talman, uppkomma situationer då beslut inom kooperativa organ kommer i konflikt med viss marknadsrättslig lagstiftning. I samband med tillkomsten av såväl konkurrenslagen som lagen om ekonomiska föreningar övervägdes behovet av särskilda regler beträffande kooperativ samverkan i syfte att minska riskerna för sådana konflikter. De övervägandena resulterade i att ekonomisk verksamhet i kooperativ form inte borde ges någon rättslig särställning i förhållande till annan näringsverksamhet. I motionen anges exempel på att lagstiftningen har tillämpats på ett sätt som medfört problem för kooperationen. Utskottsmajoriteten anser i likhet med motionärerna att det kan finnas fall då ingripanden mot kooperativ samverkan med stöd av bl.a. konkurrenslagstiftningen försvårar uppfyllelsen av viktiga samhällsmål. Särskilt då det gäller regleringen av förhållanden inom en kooperativ rörelse bör en särställning för kooperationen i marknadsrättsligt hänseende kunna övervägas. Frågan har aktualiserats också i ett annat sammanhang. I sitt nyligen framlagda betänkande har 1986 års folkrörelseutredning föreslagit en rad åtgärder i syfte att underlätta för föreningar att ta på sig uppgifter på bl.a. det sociala området i samverkan med kommuner och landsting. Bl. a. föreslås en översyn av konkurrenslagen och NO:s instruktion i syfte att begränsa Folkrörelseutredningens betänkande bereds för närvarande inom regeringskansliet. Utskottsmajoriteten förutsätter att den principfråga som tas upp i motionen därigenom kommer att få en allsidig belysning. Enligt utskottsmajoritetens uppfattning bör därför riksdagen avvakta med att ta initiativ i frågan. Herr talman! Med hänvisning till det anförda yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på motion N391 och reservationen från moderaterna och folkpartiet.
Herr talman! Frågan har utretts i sex år. Eftersom jag var en av utredarna i kooperationsutredningen är frågan inte heller för mig på minsta sätt ny eller obekant. Jag vill dock ånyo peka på det centrala avsnittet i 1982 års konkurrenslagstiftning — det är skadlig verkan av konkurrensbegränsningar och konkurrensbegränsningar som är otillbörliga ur allmän synvinkel som skall bekämpas. Jag har svårt att se att kooperationen skulle inta någon särställning i det avseendet.

Herr talman! Näringsfrihet och fri etableringsrätt är nödvändiga förutsättningar för marknadsekonomin. Folkpartiet anser därför att det måste till mycket starka skäl om man skall acceptera olika former av tillståndstvång inom näringslivet. Sådana innebär ingrepp i näringsfriheten, som vi menar bör vara grundlagsskyddad i likhet med andra grundläggande friheter. Folkpartiet har — tillsammans med moderata samlingspartiet — i reservation 1 i näringsutskottets betänkande om detaljhandel återigen deklarerat denna grundsyn. Vi har också tidigare här i kammaren fört denna debatt, senast i samband med beslutet om nya planoch bygglagen. Vi hävdade då, liksom nu, att det kommunala planmonopolet inskränker näringsfriheten. Marknadsekonomins spelregler sätts ur funktion och detaljhandeln styrs av politiker på kommunalkontoret i stället för av konsumenter och nyttjare. Det är fritt fram för kommuner att reglera näringsliv och handel på ett sätt som i första hand passar politikernas byggnadskartor. Konkurrens och kundintressen åsidosätts ofta för andra politiska intressen. Denna inskränkta näringsfrihet befinner sig i dag i en gråzon mellan planhushållning och marknadsekonomi. Det finns många flagranta exempel på politisk etableringsstyrning, som mer tillgodoser rent politiska intressen än konsumentintressen. Jag kan ta ett exempel från min hemkommun Örebro. Där har två kända munledningen om att få etablera butiker i Örebros norra stadsdel där E3/E18 och riksväg 60 möts. Det råder inget tvivel om att den etableringen skulle fungera som en affärsmagnet och tilldra sig kunder från ett stort geografiskt område. Enligt vår uppfattning skulle det även gynna cityhandeln, då en större kundfrekvens skulle betyda ett uppsving för affärslivet i hela Örebro. Socialdemokraterna nekar företagen denna etablering med argumentet att cityhandeln skulle bli lidande. Samtidigt sker nu en utflyttning av ett antal butiker från city till ett område i södra kommundelen där ett annat varuhus är beläget. Det är alldeles uppenbart att denna etableringsstyrning är ämnad att stödja varuhuset som ingår i en butikskedja som står socialdemokratiska rörelsen nära. Så fungerar det kommunala planmonopolet. Detta är inte marknadsekonomi! Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1. Reservation nr 3 tar upp de illojala konkurrensförhållanden som lätt uppstår då stat och kommun bedriver detaljhandel. Det går en väsentlig skiljelinje mellan privat detaljhandel och sådan som bedrivs i statlig och kommunal regi. I den förra måste verksamheten bära sig med de intäkter som skapas på marknaden. I den senare kan försäljningen delvis finansieras genom monopolverksamhet eller med skattemedel. Även vid en långtgående särredovisning kan verksamheten inom t.ex. affärsverkens ram på olika sätt åtnjuta konkurrensfördelar. Vi anser att regeringen skall kartlägga omfattningen av detaljhandel som bedrivs av statliga och kommunala organ och lägga fram ett förslag som förhindrar denna form av illojal affärsverksamhet. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall också till reservation nr 3.

Herr talman! I det nu aktuella betänkandet behandlas frågor som rör torghandeln, etableringshinder för detaljhandeln och i lag garanterad näringsfrihet. Vad gäller torghandeln är utskottet enigt om att i avvaktan på resultatet av den översyn som pågår av gällande reglering av tillfällighetshandeln, inkl. torghandeln, finns det inte motiv för riksdagen att vidta några åtgärder. Centern har en egen reservation när det gäller etableringshinder för detaljhandeln. Vi i centern anser att det finns situationer då kommunen måste kunna utöva ett visst inflytande över hur byggnader används. Den nya planoch bygglagen har varit i kraft endast sedan den 1 juli 1987. Även om lagen, som centern ser det, ger utrymme för en alltför långt gående reglering av handelns etableringar så är centern inte nu — fem månader efter lagens ikraftträdande — beredd att förorda en förändring av denna. Hur kommunerna kommer att tillämpa PBL blir avgörande för om lagen på något längre sikt bör ändras, så att kommunernas inflytande minskar. Centern anser det också angeläget att omedelbart uppmärksamma andra inskränkningar i näringsfriheten. Exempel på detta är olika slag av monopol, bidragsbestämmelser, vissa regleringsoch styrningsåtgärder, auktorisationskrav och etableringskontroll. Centern anser — och här är vi på samma linje som folkpartiet och moderaterna — att det finns anledning att genom en utredning söka klarlägga hur näringsfriheten kan förstärkas i lag. Vi i centern anser att det bör ankomma på regeringen att aktualisera en sådan utredning. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till reservation nr 2. I reservation 3 har centern tillsammans med moderaterna och folkpartiet poängterat vikten av att konkurrensen inom detaljhandeln sker på så lika villkor som möjligt. Det förekommer att detaljhandel bedrivs i kommunal och statlig regi. Risken är stor att detaljhandelsverksamheten i viss utsträckning finansieras av intäkter från monopolverksamhet eller direkt av skattemedel. Enligt centerns uppfattning finns det anledning att klarlägga omfattningen av denna typ av verksamhet hos statliga och kommunala organ. Regeringen bör tillse att en sådan kartläggning kommer till stånd och därefter återkomma till riksdagen med förslag till åtgärder. För de statliga affärsverkens del bör inriktningen på förslagen vara att verken skall upphöra med sådan försäljning som ligger utanför deras verksamhetsområden. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 3. Sedan skulle jag, för klarhetens skull i den här debatten, gärna vilja att Gudrun Norberg gav ett klart besked: Är folkpartiet berett att helt avskaffa det kommunala planmonopolet?

Herr talman! I näringsutskottets betänkande 1987/88:3 behandlas tre motioner som var och en på sitt sätt berör detaljhandeln. Jag skall kort beröra alla tre motionerna och utskottets inställning i de olika frågorna. Vad gäller kommunernas upplåtelser av plats för torghandel, vilket behandlas i motion N336, konstaterar utskottet att torghandel endast får bedrivas om den sanktionerats av kommunen. Kommunen har befogenhet men ej skyldighet att upplåta plats. Finns ingen allmän torghandelsplats krävs tillstånd enligt allmänna ordningsstadgan i varje enskilt fall. Motionären vill att kommunerna skall åläggas att upplåta plats för torghandel. Efter beslut av regeringen 1985 pågår en översyn av tillfällighetshandeln. Utredningen planerar att redovisa resultatet av sina överväganden i början av nästa år. Mot denna bakgrund avstyrker ett enigt utskott bifall till motionen. Garantier för en absolut näringsfrihet synes vara utgångspunkten i motion N348, där man går till angrepp på, som det uttrycks, kommunernas trakasserier av storköpshandeln. Kommunerna anges i motionen använda det kommunala planmonopolet i syfte att förhindra ej önskad detaljhandelsetablering. Det sägs drabba enskilda konsumenter, särskilt barnfamiljer. Vidare sägs i motionen att fruktan för att närbutikerna skulle försvinna förefaller oberättigad. Jag har velat göra detta korta sammandrag av motionen därför att jag anser en del uttalanden något onyanserade. Något uttryckligt stadgande om näringsfrihet finns inte sedan den från år 1864 gällande förordningen upphävdes för snart 20 år sedan. Grundlagbered ningen, som avlämnade sitt slutbetänkande 1972, lade inte fram något förslag om att näringsfriheten skulle grundlagsfästas. Remissinstanser hade kritiserat tankar kring ett sådant förslag. Riksdagen har därefter vid flera tillfällen och senast hösten 1986 avslagit motionsyrkanden av liknande innebörd. Vad gäller planoch bygglagen antogs den nu gällande av riksdagen för något år sedan och har alltså endast varit i kraft sedan den 1 juli 1987. I sak innebar den nya lagen inte några större förändringar med avseende på kommunernas inflytande över etablering av handeln. I lagen och dess förarbeten sägs att markens lämplighet för bebyggelse och bebyggelsmiljöns utformning skall regleras genom detaljplan. Den får innehålla bestämmelser om byggnaders användning. Planens utformning skall medge etablering av nya butiksformer. Näringsutskottet uttalade också i sitt yttrande till bostadsutskottet att ”den kommunala planeringen måste ge utrymme för förändring och förnyelse för att möjliggöra en rationell utveckling av handeln”. Utskottet ansåg att bestämmelserna i PBL var fullt förenliga med kravet på förnyelse. Utskottet avstyrkte bifall till motionen. I motion N408 av folkpartiet begärs att riksdagen skall göra ett uttalande till regeringen av den innebörden att offentliga organ inte bör bedriva detaljhandel. Bakgrund till motionen är att televerket i sina butiker också säljer bl.a. cykelreflexer och kassettband, att landstingsanställda genom Landstingens Inköpscentral fått möjlighet att köpa vissa sportartiklar och att anställda i Stockholms kommun kunnat köpa vissa varor från stadens materiallager. Motionärerna oroar sig för att denna verksamhet subventioneras av övrig verksamhet. Utskottet är överens med motionären om att konkurrensutsatt verksamhet hos statliga och kommunala organ inte bör subventioneras av monopolverksamhet eller skattemedel. Televerket har beslutat att dess konkurrensutsatta verksamhet skall särredovisas. Utskottet anser inte att det är fel av televerket att — liksom inom privat handel — av marknadsföringsskäl ha vissa speciella produkter till försäljning. Landstingens bidrag till Landstingens Inköpscentral för den speciella postorderkatalog som används vid försäljningen uppgår till 2:60 per anställd och år. Stockholms stads försäljning till sina anställda uppgick 1986 till ca 20 kr. per anställd. Utskottet ser inget anmärkningsvärt i dessa personalvårdande åtgärder. Avslutningsvis vill jag gärna markera att utskottet klart tar avstånd från den negativa inställning till statlig och kommunal verksamhet inom den konkurrensutsatta sektorn som kommer till uttryck i motionen. Utskottet har inget att erinra mot att det i statlig och kommunal regi bedrivs verksamhet som konkurrerar med privat företagande. En förutsättning är att det inte förekommer någon subventionering. Herr talman! Jag yrkar bifall till näringsutskottets hemställan i betänkande nr 3 och avslag på alla tre reservationerna.

Herr talman! Att näringsfriheten redan före PBL:s införande var begränsad vet vi, och därför tycker vi att det hade varit bättre om PBL öppnat mera för näringsfrihet i stället för att minska den. Jag skulle vilja ställa två frågor till Göran Magnusson. Prot. 1987/88:32 Anser Göran Magnusson att det exempel jag nämnde från Örebro 26 november 1987 kommun visar på förhållanden som är till konsumenternas fördel? SAR Gå AES Sa SA Anser Göran Magnusson att politiker är bättre på att avgöra vad och var människor skall handla? Detta bli ju följden när politiker lägger sig i och styr detaljhandeln såsom skett i Örebro. Till Ivar Franzén skulle jag vilja säga att vi har en lag som säkrar näringsfriheten. Det trodde jag att även centern ville ha. Jag riktar till Ivar Franzén, när han talar om det kommunala planmonopolet och förefaller att försvara det, samma fråga som jag nyss ställde: Är den utveckling som demonstreras i exemplet från Örebro till konsumenternas fördel?

Herr talman! Det finns en mycket klar nyans i Göran Magnussons ställningstagande till den offentliga verksamheten. Han ser i stort sett inte några begränsningar för den här verksamhetens omfattning. Det finns där en ganska klar skiljelinje mellan centern och socialdemokratin. Vi är angelägna att värna om den offentliga verksamheten och att effektivisera den. Vi ser emellertid inget självändamål i att den skall svälla ut på områden där den privata verksamheten är effektivare och ofta också lämnar bättre service. Det är därför angeläget att vi medverkar till att inte få in en massa onödig verksamhet i den offentliga verksamheten. Vi måste verkligen försöka sortera upp detta, så att det blir till medborgarnas fromma. Det kommunala planmonopolet är i och för sig en så komplicerad fråga att det är svårt att så här rakt upp och ner göra ett klarläggande. Det berör det mesta i den kommunala verksamheten. Jag tolkar ändå Gudrun Norbergs uttalande här som att även folkpartiet är medvetet om att avskaffande av det kommunala planmonopolet skulle innebära ett oerhört handikapp för den kommunala demokratin. Det är kanske en av demokratins svagheter att rättigheter som vi i demokratisk ordning får gemensamt kan brukas mer eller mindre väl. I den beskrivning som Gudrun Norberg gör från Örebro, framgår att det hela där har brukats mindre väl. Om vi inte i några fall kan acceptera att demokratin får misslyckas, måste vi avskaffa demokratin. Vi går då ännu längre in i snårskogen. Från centerns sida har vi ansett att PBL har gett kommunerna onödigt starka medel när det gäller att styra detaljhandeln. Det har vi klart redovisat i samband med behandlingen av PBL. Vi anser dock också att det här finns utomordentligt goda möjligheter för kommunerna och de många förnuftiga kommunalpolitikerna att hantera detta på ett sådant sätt att det väl stämmer överens med medborgarnas intresse och med en god kommunal demokrati. Vi vill därför först ge kommunerna en chans att få systemet att fungera, innan vi tar steget till lagändringar.

Herr talman! Jag vill först säga till Gudrun Norberg att jag hade en formulering i mitt anförande om något onyanserade uttalanden. Jag håller inte med Gudrun Norberg i hennes resonemang om att inom PBL befinner 23 sig det kommunala planmonopolet i något slags gråzon mellan planhushållning och näringsfrihet. Detta är inte min kommunala erfarenhet efter ganska många års verksamhet. Jag tror att det är många i denna kammare som utifrån sin kommunala verksamhet inte känner igen sig i Gudrun Norbergs beskrivning. När det sedan gäller Gudrun Norbergs frågor är det självklart, och det står också utskottsmajoriteten för, att det är konsumentintresset och konsumenternas val som sist och slutligen avgör detaljhandelns och handelns utformning. Det är i varje fall inte de lokala kommunalpolitikerna som avgör detta. Om de lokala kommunalpolitikerna fattar sådana beslut som konsumenterna uppfattar inte är i deras intresse så korrigeras besluten självfallet genom de allmänna valen. På det sättet tror jag att man får en bra avvägning av olika intressen i detta sammanhang. Jag tror alltså inte att politikerna är bättre. Jag kan självfallet inte i detalj diskutera exemplet från Örebro, eftersom jag inte känner till samtliga fakta. Men jag har faktiskt erfarenheter från Köping, som är grannstad till Örebro, av vilka effekter planering för detaljhandeln kan få i olika sammanhang. Jag har erfarenheter av hur en stor varuhuskedja flyttade från Köping och därigenom ruskade om i hela handeln. Jag vill gärna betona att riksdagen har valt att lägga ansvaret för dessa frågor på kommunerna, och det beslutet tycker jag att vi skall hålla fast vid. Kommunerna har också ett totalansvar för att deras invånare har en bra service på olika områden. Det finns kanske inte särskilt stora meningsskiljaktigheter mellan Ivar Franzén och mig — om vi inte skall gå in på frågor som gäller planmonopolet inom ramen för PBL. Men när jag har läst det yttrande som näringsutskottet avgav till bostadsutskottet i den frågan och centerns reservation i anslutning till det här betänkandet har jag upptäckt en del skillnader och nyanser i sättet att resonera som det i och för sig kunde vara intressant att diskutera. Men den diskussionen kanske kan anstå till dess vi har vunnit längre tids erfarenhet av tillämpningen av PBL.

Herr talman! Jo, Göran Magnusson, jag vill påstå att vi befinner oss i en gråzon mellan planhushållning och marknadsekonomi när det gäller tillämpningen av det kommunala planmonopolet i sådana exempel som jag har angett. Jag tänkte mig mycket noga för innan jag sade de orden i mitt inledningsanförande, eftersom jag förstod att de skulle komma att uppmärksammas. Men jag har god grund för det jag har sagt. Jag angav ett exempel med en företagskedja som ville etablera sig i en kommundel men blev nekad av politikerna att över huvud taget etablera sig där — och politikerna använde argumentet att cityhandeln skulle bli lidande. Samma politiker ordnade sedan gratisbuss från city ut till det södra varuhuset för att människor skulle kunna handla där. Då talade man inte om att cityhandeln blev lidande. Därefter uppmuntrade man butiker inne i city att etablera sig vid det södra varuhuset. Detta är en mycket klar politisk styrning, som inte har med konsumentintressen att göra — och denna politiska styrning är inte marknads ekonomi utan ett uttryck för planhushållning. Prot. 1987/88:32 Jag vill säga till Ivar Franzén, precis som jag sade tidigare, att vi villhaen 26 november 1987 lag som säkrar näringsfriheten. När PBL infördes anförde vi att den innebar Detljhandeja ar ke en risk för näringsfriheten, som därigenom skulle kunna inskränkas ytterligare. Lagen kan användas precis som jag har beskrivit att den har använts i min hemkommun. Jag är glad att Ivar Franzén nu säger att han anser att PBL borde ha innehållit mindre som innebar inskränkningar av näringsfriheten. Det var synd att centern, så vitt jag minns, inte stödde vår reservation när PBL behandlades.
Herr talman! Det finns en mycket gammal tradition att städerna genom planmonopolet har möjlighet att ordna sin bebyggelse och bestämma hur marken och där uppförda byggnader skall användas. Jag vill understryka att det inte genom det PBL-beslut som fattades av riksdagen blev någon avsevärd utvidgning av dessa möjligheter — utan de här förhållandena har rått under en lång följd av år, och jag vill påstå att vi har en förhållandevis rationell och väl utbyggd handel i Sverige och att avsevärda förändringar har skett. Däremot tror jag att man kan diskutera om alla de förändringarna har varit till konsumenternas fromma. Låt mig sedan upprepa att jag inte avser att kommentera eller diskutera förhållandena i Örebro kommun. Jag känner till dem alltför dåligt, och det är inte heller riktigt att göra det i denna kammare. Jag vill understryka att det inte ligger något konstigt i att kommuninvånare genom sina valda politiker har möjligheter att utöva inflytande över hur man skall använda marken och hur man skall organisera olika verksamheter. Riksdagen har dessutom valt att lägga de här frågorna på kommunal nivå för att besluten skall kunna fattas så nära de människor som berörs som möjligt. Får jag till sist, herr talman, säga att det hade varit bra om Gudrun Norberg ytterligare hade övervägt formuleringen att befinna sig i en gråzon mellan planekonomi och marknadsekonomi.
Herr talman! Mycket kort. Jag vet inte hur många gånger jag måste upprepa för att Gudrun Norberg skall uppfatta att centern just i denna fråga i samband med att vi behandlade PBL gjorde den bedömningen att kommunerna fick onödigt stora styrmöjligheter när det gäller etablering av detaljhandeln. Där hade vi alltså en ganska likartad inställning. Kommunerna har goda möjligheter att hantera frågan på ett förnuftigt sätt, och jag tror att de flesta kommunpolitiker gör det. Därför behöver vi inte ta tid på oss för att utvärdera frågan, innan vi gör lagändringar. Näringsfrihet är en mycket viktig fråga för oss i centern. Men det finns många andra viktiga frågor. Det går aldrig att driva en fråga ensidigt och sedan driva alla de andra:
Herr talman! Göran Magnusson tycker inte att planmonopolet stärktes i samband med PBL:s införande. Jag tycker att det hade funnits stor chans då i 55 att stärka näringsfriheten, om Göran Magnusson och hans parti hade velat göra det.

Herr talman! Jag skall knyta några närmast principiella synpunkter till bostadsutskottets betänkande 1 och då närmast med anledning av reservation 1, bakom vilken socialdemokraterna i utskottet står. Jag har nämligen en känsla av att vad som eventuellt kan hända är någonting unikt i riksdagslivet, dvs. att de borgerliga partierna tillsammans med vpk, om nu detta parti även vid omröstningen i kammaren står kvar i den 57 majoritet som man i utskottet bildat med de borgerliga partierna, kommer att utfärda någon sorts förbud för regeringen att framlägga en proposition. Jag ber, herr talman, inledningsvis att få yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen, nr 1, och i övrigt bifall till utskottets hemställan. Vad handlar då detta om? Den vanligaste kritiken från oppositionen i sådana här sammanhang är att det inte kommer några förslag från regeringen och att de förslag som eventuellt kommer är försenade och har ett felaktigt innehåll. Nu attackerar man från det motsatta hållet. Den vanliga rollfördelningen mellan aktörerna riksdag och regering är ju den, att det i huvudsak är regeringen som lägger fram förslag, som vi sedan prövar i utskott och kammare och därefter fattar beslut. Här kommer alltså majoriteten — moderater, folkpartister, centerpartister och vpk — att lägga locket på för potentiella effektiviseringar inom länsförvaltningen, om nu utskottsmajoriteten består även vid omröstningen i kammaren. Man vill förhindra moderniseringar. Man vill lägga hinder i vägen när det gäller att förbättra länsstyrelsernas service. Vidare går man emot personalorganisationernas mycket starka intresse för att få förändringar, förbättringar, till stånd. Principiellt är situationen mycket intressant. Jag är dock mycket betänksam i detta avseende. Ingen här i riksdagen, herr talman, vet ju om eller när en proposition kan komma. Eller är det så, att borgerligheten har sådan information att man i dag, med hänvisning till någon form av underlag, kan säga nej? Det enda vi socialdemokrater vet i detta sammanhang är att borgerligheten tillsammans med vpk inte vill ha en granskning av en eventuell proposition. Man vill alltså inte värdera propositionen kvalitetsmässigt, när den nu kommer, med tanke på dess sakliga innehåll. Det är ett mycket tungt ansvar som borgerligheten och vpk på detta sätt tar på sig. Principiellt är jag mycket förvånad över att man har tagit detta steg. Ännu en gång, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation 1idetta betänkande.

Herr talman! Det betänkande som vi nu behandlar, bostadsutskottets första betänkande detta riksmöte, upptar i huvudsak två frågor: 1. När skall riksdagen behandla frågan om en sammanföring av länens förvaltning i en myndighet, en s.k. samordnad länsförvaltning? 2. Hur skall länsstyrelsernas naturvårdsenheter klara alla nya krav som ställs på dem? Dessutom tar man i betänkandet upp några motioner som rör länsstyrelsens styrelse. När vi i bostadsutskottet i somras besökte Norrbottens län fick vi en redogörelse för det då knappt årsgamla försöket med samordnad länsförvaltning. Redovisningen bör väl närmast karakteriseras som entusiastisk. Ett sådant resultat är givetvis glädjande för dem som har ansvarat för omorganisationen. Ändå anser vi i folkpartiet, till skillnad från föregående talare, som ju företräder socialdemokraterna, att utskottsmajoritetens förslag är utomordentligt klokt, nämligen att en proposition i frågan får anstå till våren 1989. Ett så omfattande reformförsök bör få den prövningstid som man betraktade = Prot. 1987/88:32 som rimlig när man startade med försöket. Man kan knappast hinna med att 26 november 1987 utvärdera alla konsekvenser på ett år. ANAR NI Därtill kommer att försök pågår i andra län — försök med en organisation som skiljer sig från den i Norrbotten. Dessa försök beskrivs också som lyckade inom sina områden, t.ex. i Kronobergs län. En jämförelse och en eventuell sammanvägning bör därför göras inför propositionsarbetet våren 1989. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till utskottets skrivning vad gäller förslag till samordnad länsförvaltning. Den andra större frågan — det gäller alltså naturvårdsenheternas resurser — debatterade vi här i kammaren för precis ett halvår sedan, den 27 maj. Då gällde det den extra resursförstärkning om 5 milj.kr. som folkpartiet ville att länsstyrelsernas naturvårdsenheter skulle få för att klara sina allt större åligganden. Genom riksdagens majoritet blev det tyvärr avslag. I dag kan vi inte föreslå ett penningtillskott. I stället betonar vi det som sades i vår motion i våras, att naturvårdsenheterna får en sådan organisation att de på ett mera kraftfullt sätt kan företräda miljövårdens intressen. I våras hänvisade majoritetens företrädare till att en utredning pågick om miljövårdsorganisationen. Denna utredning, den s.k. Heurgrenska utredningen, med titeln För en bättre miljö, har presenterats under hösten och skall nu utgöra bas för en miljöpolitisk proposition under våren. Med hänvisning till detta har vår motion 1986/87:517 avstyrkts. Herr talman! Vi vill genom vår reservation peka på vikten av att den regionala tillsynsmyndigheten ges en central roll. Under den senaste månaden har den allmänna debatten gett oss ett gott stöd i denna fråga. Miljöoch energiministern har anklagat länsstyrelserna för att inte med kraft t.ex. ta itu med freonfrågan. Men länsstyrelserna blev inte svaret skyldiga. Länsstyrelsen i Kalmar säger t.ex. i ett öppet brev till Birgitta Dahl och regeringen att ”glappet mellan era ambitioner och våra resurser har blivit alltför stort — — —. Vi har inte en chans att sköta rutinarbetet på det sätt Ni förväntar och samtidigt bevaka och ingripa mot nya miljöhot.” I debatten i maj tog jag fram några exempel på vad som inte hinns med, och jag vill påminna om dessa. De nya uppgifter som tillsyn enligt vattenlagen innebär har man ej kunnat prioritera. Många tillstånd enligt miljöskyddslagen börjar snart nå tioårsgränsen. Resurser för omprövningar saknas. Utredning om vissa problem i den känsliga Emån kan inte genomföras. Exemplen kan mångfaldigas, säkerligen från varje länsstyrelse. Kalmar läns naturvårdsenhet avslutar sitt brev till Birgitta Dahl med en inbjudan till ett studiebesök eller kanske en praovecka. Jag vill gärna be att få instämma och hälsa miljöministern välkommen till en, som jag uppfattar det, vital och engagerad naturvårdsenhet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2. Även om den inte vinner gehör hos kammaren hoppas jag att dess intentioner skall finnas med i den miljöpolitiska proposition som väntas i vår. Till sist vill jag säga något om den motion som Bengt Harding Olson har väckt om initiativrätt för ledamot i länsstyrelsen. Många har förvånats över att denna demokratiska rättighet saknas i länsstyrelseinstruktionen. Proble 59 met har väl i de flesta fall kunnat lösas smidigt genom underhandskontakter. Folkpartiet har nu accepterat att frågan behandlas i samband med det kommande förslaget om samordnad länsförvaltning, där de förtroendevaldas medverkan i länsstyrelsens styrelse skall tas upp.

Herr talman! Ingrid Hasselström Nyvall gör här någon sorts sakvärdering av en eventuell proposition, om vilken vi egentligen inte vet ett dugg. Med denna underliga sakhantering säger hon nej till att riksdagen skall ta emot en sådan proposition. Det är ett mycket dåligt sätt att argumentera. Jag vill ställa frågan till fru Hasselström Nyvall: Varför är folkpartiet rädd för att det eventuellt kommer en proposition i framtiden? Låt oss titta på sakfrågan och de skäl som då kan finnas för att lägga fram en proposition! Utskottet får i sedvanlig ordning se på innehållet i propositionen, godta den eller göra förändringar. Folkpartiet vill inte vara med om detta, och därmed skjuter man upp en nödvändig effektivisering inom länsstyrelsen till 1990 talet. Det är dålig politik.
Herr talman! Jag kanske inte riktigt förstod Per Olof Håkansson när han talade om att folkpartiet tar upp sakhanteringen. Vi har inte tagit upp sakhanteringen så mycket när det gäller samordningen av länsförvaltningen. När förslaget om samordnad länsförvaltning lades fram ansågs att försök borde pågå i tre år. I Norrbotten tycker man att man har lyckats bra, men det finns andra länsstyrelser som också lyckas ganska bra. Varför skall riksdagen då i dag fatta ett hastigt beslut grundat bara på försöket i Norrbotten? Vilken länsstyrelse som helst får ju under tiden arbeta med sin organisation. Känner man att man vill, som Per Olof Håkansson säger, effektivisera verksamheten står det varje länsstyrelse fritt att göra så. På den punkten lägger vi i folkpartiet absolut ingen hämsko på verksamheten.
Herr talman! Fru Hasselström Nyvall talar här om tre år, om Norrbotten och om ett hastigt fattat beslut. Det är precis det som det inte handlar om. Det handlar om att vi inte vet någonting om detta. Vi vet ingenting om huruvida detta skall grundas på Norrbottensförsöket, om perioden skall löpa ut eller om vi hastigt skall fatta beslut. Vad vi slår vakt om är att regeringen ändå måste få ha rätt att komma till riksdagen med sina förslag. Var hamnar vi om vi plötsligt skulle använda den princip till vilken fru Hasselström Nyvall uppenbarligen ansluter sig, nämligen att en majoritet här i riksdagen skulle förhindra regeringen att regera? Det är ju det som frågan egentligen handlar om. Vi har inte bundit oss för någon lösning baserad på Norrbottensmodellen eller vad det nu handlar om.

Herr talman! Vi har nog fått uppfattningen att det var just Norrbottensför 26 november 1987 söket som förslaget skulle grundas på, eftersom regeringen efter det att detta — Tru. tamaomrmolee försök pågått bara tre månader frågar länsstyrelserna om deras åsikt om försöket och hur de vill ha sin länsförvaltning ordnad. Regeringen har gett sken av — det tycker jag är ganska klart — att det är just Norrbottensmodellen som den vill ha genomförd. Man kan inte säga att man, genom att ge ordentlig betänketid innan man genomför en så stor reform som denna, hindrar någon regering från att regera.

Herr talman! Regeringen har i en skrivelse till riksdagen meddelat att man ämnar avkorta försöksperioden och lägga fram ett förslag om samordnad länsförvaltning under den här mandatperioden. Det är därför vi har tagit upp frågan. Utskottet föreslår att riksdagen skall göra ett uttalande med anledning av centerns motion 1986/87:Fö160 som innebär att vi inte vill avkorta försöksperioden så våldsamt som detta skulle innebära. Säger riksdagen ingenting nu har ju regeringen en sorts accept från riksdagen att avkorta försöksperioden och under mandatperioden lägga fram ett förslag. Detta anser majoriteten i bostadsutskottet vara ett alltför snabbt handlande. Vi vill att försöksverksamheten i Norrbotten skall få pågå längre innan det är meningsfullt att utvärdera den. Andra län prövar också olika organisationsformer som bör vägas in. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan under punkt 1. Centern reserverar sig tillsammans med folkpartiet för att länsstyrelserna skall få en bättre möjlighet att klara miljövårdstillsynen. Samhället lägger på länsstyrelserna ett stort ansvar inom naturvård och miljöskydd men ser inte till att de får en organisation som kan klara arbetet. I stället går regeringsföreträdare ut och kritiserar i skarpa ordalag personalen ute på naturvårdsenheterna. Detta leder inte till bättre miljöskydd. De känner sig med rätta orättvist behandlade. Förutom organisationsförändringar behövs ytterligare resurser direkt riktade till naturvårdsenheterna på länsstyrelserna. Detta behandlar inte bostadsutskottet i dagens betänkande. Men centern har nyligen med anledning av tilläggspropositionen väckt en kommittémotion med förslag om 10 milj.kr. till länsstyrelsernas naturvårdsenheter. Om något konkret skall kunna göras för att snabbt stärka övervakningen på miljöområdet måste nya resurser tillföras nu. Riksdagen har alltså möjlighet att redan i höst anslå erforderliga medel med anledning av centermotionen. Det är också viktigt att länsstyrelserna får sådana instruktioner att pengarna verkligen kommer naturvården till godo. Därför yrkar jag bifall till reservation 2 i bostadsutskottets betänkande 1987/88:1.

Herr talman! Länsstyrelserna är viktiga organ. Deras roll är dock något komplicerad. Dels är länsstyrelserna regeringens och centrala myndigheters organ, dels skall länsstyrelserna företräda länens intressen gentemot regeringen. Det finns även andra länsorgan med liknande uppgifter. 61 En avgörande förändring har skett för ett antal år sedan genom att 26 november 1987 lekmannainflytandet i länsstyrelserna ökade, och det är givetvis av stort värde. Vi bör så långt som möjligt försöka bibehålla detta inflytande. Men en fastlagd organisation eller struktur behöver inte vara för evigt. Den måste från tid till annan ses över, men det bör ske planerat och utan alltför stor brådska. Civilministern visar dock upp en påtaglig, ja nervös brådska. Den 1 juli 1986 trädde en ny lag i kraft om försöksverksamhet i Norrbottens län. Den modell av samordnad länsförvaltning som då startade avsågs pågå i tre år. Men redan efter tre månader — hösten 1986 — påbörjade regeringen en utvärdering, och detta väckte självfallet stor förvåning ute i länen. Civilministern har nu anmält att han avser att lägga fram en proposition om samordnad länsförvaltning — alltså en permanentning — under innevarande mandatperiod. Det innebär att en proposition är att vänta senast våren 1988. Nog är detta anmärkningsvärt. Har man beslutat om en treårig försöksverksamhet bör i varje fall större delen av tiden få löpa ut. Dessutom är det bra om man kan väga in andra synpunkter eller andra metoder för att öka effektiviteten ute i länen. Det kan finnas andra modeller än den i Norrbotten. Kronobergsmodellen har nämnts, och den är värd att ta vara på. Dess bättre har bostadsutskottet litet mer is i magen än civilministern. Det är rimligt att inte rusa iväg alltför snabbt. Majoriteten i bostadsutskottet har med anledning av en centermotion enat sig om att om det skall till en ny lagstiftning i dessa frågor, så skall proposition inte lämnas förrän 1989. Då kan man ha fått mera tid som kan behövas för att väga in många andra synpunkter på hela frågan. Per Olof Håkansson försvarar självfallet tappert regeringen, men riktigt helhjärtat är väl ändå inte försvaret. Jag tillåter mig att citera ur den reservation som Per Olof Håkansson yrkat bifall till. Där står: ”Utskottet har inte tillräckliga skäl motsätta sig regeringens handläggning av ärendet eller den tidsplan för propositionsarbetet som regeringen nu arbetar efter.” ”Inte tillräckliga skäl”, men skäl finns uppenbarligen, även för Per Olof Håkansson. Det innebär att man är något tveksam i det stöd man ger regeringen. Jag vill i detta sammanhang kommentera de argument som Per Olof Håkansson för fram i debatten. Han sade att det inte är rimligt att riksdagen utfärdar förbud för regeringen att lägga fram propositioner och att detta är regeringens uppgift som riksdagen inte skall lägga sig i. Denna tolkning är enligt min uppfattning inte korrekt. Riksdagen kommer — om nu riksdagen följer majoritetens förslag — inte att införa något förbud. Jag nödgas återigen citera ur betänkandet. På s. 6 säger utskottsmajoriteten: ”Om utvärderingen ger vid handen att en proposition om samordnad länsförvaltning skall föreläggas riksdagen synes det vara lämpligt att riksdagen presenteras ett förslag våren 1989.” Såvitt jag kan förstå innebär den formuleringen inte ett förbud. Det är en rekommendation som riksdagen ställer sig bakom gentemot regeringen för att på det sättet förhindra onödigt arbete, för att förhindra olycksfalli arbetet så att man inte alltför snabbt lägger fram en proposition som inte är Prot. 1987/88:32 tillräckligt väl underbyggd. 26 november 1987 Per Olof Håkansson säger också att man — dvs. majoriteten — vill förhindra == Tog förbättringar.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 Jag vill också helt kort beröra reservation nr 2, som gäller förstärkning av länsstyrelsernas naturvårdsenheter. Det kan givetvis finnas olika synpunkter på resurserna till de avdelningarna, men jag tycker inte att riksdagen i det här läget, utan närmare redovisning av vilka kostnader det rör sig om, skall fatta ett sådant beslut. Jag tycker att man bör överväga de frågorna i ett större sammanhang när man ser hela resursåtgången till den sektorn. Jag tycker alltså att vi skall avvakta litet till. Även i det hänseendet vill jag således yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag kan förstå att Bertil Danielsson är besvärad över den här debatten, men vad jag inte förstår är att han inte tolkar det folkliga uttrycket förbud som jag gör det, dvs. synonymt med det som Bertil Danielsson nu ställde sig bakom. I den text som Bertil Danielsson säger ja till heter det: Regeringen bör sålunda inte enligt utskottets mening förelägga riksdagen ett förslag under innevarande mandatperiod. Det kan man med ett folkligt uttryckssätt kalla ett förbud. Att det i den formella, juridiska meningen inte är ett förbud är en helt annan sak. Jag valde den folkliga benämningen när jag sade att det skall uppfattas som ett förbud. Det är något av ett hot över det som Bertil Danielsson nu för fram i debatten, nämligen att det inte är någon mening med att komma med ett förslag, därför att moderater, folkpartister, centerpartister och vpk:are kommer att använda sin majoritet till att avslå varje förslag som ändå kommer. Det visar bara att jag gjort en riktig tolkning — det är ett förbud det handlar om. I förlängningen tycker jag att det är riktigt att dra slutsatsen att man från de borgerliga partiernas och vpk:s sida inte är intresserad av att medverka till en förbättring, effektivisering och utveckling av länsstyrelseverksamheten. Till sist några ord om uttrycket ”inte tillräckliga skäl”. Det är precis det som är debattens kärnpunkt. Vi socialdemokrater kan också från ett antal olika utgångspunkter tycka att den försöksverksamhet som pågår skall få löpa och att vi skall få tid till utvärdering. Men vi är inte så halsstarriga att vi benhårt håller fast vid det, utan vi är beredda att titta närmare på de sakskäl som regeringen kan ha för att lägga fram en proposition och även att granska innehållet i en proposition och medverka till att den skickas vidare med klartecken eller till att den förändras på något sätt. Vad Bertil Danielsson, Birgitta Hambraeus och Ingrid Hasselström Nyvall säger är: Vi vill inte ha någon proposition. För att sedan inte få nya tolkningsbekymmer skall jag inte kommentera det på annat sätt än genom att upprepa att jag tolkar det så att man sätter upp ett förbud i ordets folkliga mening för regeringen mot att 63 komma till riksdagen med det väl underbyggda förslag som en proposition innebär.
Herr talman! Vi politiker kritiseras ofta för att vi är alltför litet folkliga. Vi talar vårt byråkratiska språk, och det är svårt för människor i allmänhet att förstå. Men ibland är det kanske ändå angeläget att vi något håller på formerna. Per Olof Håkansson talar om en folklig tolkning av vad riksdagen säger. Det kan låta slående, men hur det nu är är det nog ändå viktigt att vi fäster visst avseende vid vad som verkligen skrivs. Man kan inte, som Per Olof Håkansson gör, framhärda i att ändå tolka det som sägs på sitt eget sätt och hänga upp debatten på det. Det är litet för tunt. Sedan säger Per Olof Håkansson att jag har sagt att det inte är någon mening med att framlägga en proposition år 1988, eftersom vi ändå kommer att avslå den. Det har jag inte sagt. Jag säger att det är olämpligt att i förtid tvinga fram en proposition som har för litet underlagsmaterial, vilket medför att man fattar för snabba beslut, som kanske inte fyller de krav som jag föreställer mig att även Per Olof Håkansson ställer på en proposition. Per Olof Håkansson sade i sitt inledningsanförande: Låt regeringen lägga fram sin proposition så får vi se vad den innehåller, dvs. vi skall nog korrigera de brister som även jag, Per Olof Håkansson, anser kommer att finnas i propositionen. Det besväret tycker jag inte att vi skall åstadkomma. Vi bör avvakta till 1989.
Herr talman! Det här är på väg att bli mer spännande än vad jag hade föreställt mig. Jag ber Bertil Danielsson och de övriga debattörerna tala om för oss socialdemokrater vad meningen på s. 6 i bostadsutskottets betänkande nr 1 betyder: ”Regeringen bör sålunda inte enligt utskottets mening förelägga riksdagen ett förslag under innevarande mandatperiod.” Vad är det som har hänt som gör att ni uppenbarligen kan tänka er att behandla propositionen? Hur skall denna mening tolkas? Av de inlägg vi har hört här senast blir förvirringen bara större.

Herr talman! Per Olof Håkansson läste alldeles nyss upp vad utskottet har sagt i denna fråga, nämligen att riksdagen inte bör föreläggas ett förslag under innevarande mandatperiod. Något förbud kan inte riksdagen utfärda, det är helt klart, och det har inte heller utskottet föreslagit. Detta är ett förslag som riksdagen lägger fram till regeringen, ett tillkännagivande i den riktningen. Jag vill inte förlänga debatten genom att återigen läsa upp vad det står i betänkandet. Det kan Per Olof Håkansson läsa själv.

Herr talman! Länsstyrelsernas naturvårdsenheter har figurerat i debatten den senaste månaden. I tidningsartiklar har bl.a. talesmän för naturvårdsenheterna i Linköping och Jönköping uttalat, att om de på ett tillfredsställande sätt skall kunna utöva den miljötillsyn som behövs och som man förväntar av dem, krävs det en förstärkning med tre befattningshavare vid resp. länsstyrelse. Herr talman! Jag är medveten om att anslagsfrågorna debatterades här i kammaren den 27 maj och avgjordes i votering den 2 juni. Frågan berörs dock i reservation nr 2 som är rubricerad ”Förstärkning av länsstyrelsernas naturvårdsenheter”. I reservationen anges att det i allt väsentligt torde råda stor enighet om att miljövårdsarbetet på den regionala och lokala nivån bör förstärkas, så att bl.a. tillsynen på miljöskyddsområdet förbättras. Ja, det har infunnit sig större enighet på sistone, när länsstyrelsernas miljövårdsenheter reagerat och själva kommit till tals i debatten. Jag vill i det här sammanhanget, herr talman, erinra om att det förslag vi från kds hade i en motion från allmänna motionstiden just gick ut på att tillföra länsstyrelsernas naturvårdsenheter resurser motsvarande tre ytterligare handläggare per styrelse. I ett Magasinprogram under hösten lämnades uppgiften att 60 handläggare vid länsstyrelserna hade att övervaka 100 000 företag med miljöfarlig verksamhet. Det blir ungefär en persontimme per tillstånd och år. Det är alltså mycket angeläget att omedelbart tillse att kapaciteten kan ökas. Anslagsfrågan är som sagt passerad för i år. Det som nu kan göras är att bifalla reservation nr 2, så att förbättringar kan komma i gång redan vid årsskiftet. Men nog beklagar jag att det inte fanns flera reservanter den 2 juni iår. Herr talman! Jag vill än en gång understryka, att vill man åstadkomma något rejält i den här frågan så är det en förstärkning av naturvårdsenheternas resurser för miljötillsyn, enligt kds förslag från i våras, som krävs. Herr talman! Jag är helt övertygad om att så länge miljövårdsenheterna vid länsstyrelserna är så underbemannade som de alldeles uppenbart är, kommer det ena miljöeländet efter det andra att ”poppa upp”. Och ansvariga politiker, inkl. ministrar, kommer att använda det klassiska uttrycket: ”Det hade vi ingen aning om.”

Herr talman! I bostadsutskottets betänkande 2 behandlas bl.a. frågan om byggnormer — en fråga som varit föremål för debatt i kammaren vid åtskilliga tillfällen under senare år. Vi moderater har, tillsammans med centern och folkpartiet, på senare år 26 november 1987 framhållit nödvändigheten av färre och enklare normer inom byggområdet. Skälen har varit flera. En rensning i denna djungel av råd och anvisningar, blandade om varandra, vilken går under benämningen Svensk Byggnorm, är nödvändig om vi skall kunna få ett konsumentstyrt byggande med ökad valfrihet för den enskilde. Färre och enklare normer innebär naturligtvis att entreprenörer och byggherrar får ett ökat ansvar. Det vore bra. Det skulle dessutom skapa förutsättningar för variation och nytänkande — något som alltför ofta saknas i dagens detaljreglerade byggande. Om regelfloran begränsas till enkla tekniska funktionskrav samt grundläggande säkerhetskrav skulle byggkostnaderna kunna sänkas, vilket medborgarna skulle kunna notera på både skattsedel och boendekostnadsavier. Även om socialdemokraterna numer erkänner att vi har rätt när vi kräver färre och enklare byggnormer, har de inte ställt sig bakom ett tillkännagivande med denna innebörd. Vi beklagar detta. Herr talman! Vi moderater stöder utskottets skrivning och hemställan vad gäller frågan om radon i bostäder. Jag vill dock betona vad vi framhåller i ett särskilt yttrande, nämligen att vi inte nu är beredda att binda oss för att ett ekonomiskt stöd för att eliminera radon i bostäder skall införas. Bostadsstyrelsen har aktualiserat frågan i sin anslagsframställan. Ärendet kommer därför att belysas i den budgetproposition som överlämnas till riksdagen i januari. Vi kommer då att ta ställning till om ett stöd skall införas och hur det i så fall skall utformas och inte minst hur det skall finansieras. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 och i övrigt till utskottets hemställan.